Fru talman! Sten Andersson har frågat statsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta i syfte att försvara rätten för politiska partier att arrangera möten i offentliga lokaler. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan. Sten Andersson riktade en liknande interpellation till mig i januari förra året. Det rörde även då ett beslut om att vägra hyra ut lokaler till ett politiskt parti i Stockholm. Jag kan bara upprepa vad jag då påpekade, nämligen att alla medborgare enligt regeringsformen är tillförsäkrade yttrandefrihet gentemot det allmänna. Yttrandefriheten får bara begränsas genom lag med hänsyn till de intressen som anges i 2 kap. Att någon vägras hyra en kommunal lokal behöver inte innebära en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Uthyrningen av lokaler är en service riktad till medborgarna. Omfattningen av en kommuns uthyrning kan växla beroende bl.a. på kommunens ekonomiska resurser. Den kommunala likställighetsprincipen innebär dock att en kommun ska behandla alla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat. En kommun får behandla sina medlemmar olika bara om ett sådant beslut grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden. En kommun kan vägra uthyrning om det t.ex. kan befaras att uthyrningen leder till ordningsstörningar eller annan form av brottslig verksamhet. Kommuner har naturligtvis en skyldighet att beakta den lagstiftning som finns och de domstolsutslag som meddelas. Jag varken kan eller vill dock uttala mig om hur kommunerna hanterar dessa regler i enskilda fall. Detta är en uppgift för våra domstolar att bedöma. Jag ser inte heller något generellt behov av att förändra den nuvarande lagstiftningen på detta område.
Fru talman! Ibland undrar man om de högtidliga ord som används i högtidstal och middagstal avseende åsiktsyttrande, mötes och organisationsfrihet i praktiken är avsedda att gälla för alla i Sverige. Tre gånger på relativt kort tid har Stockholmspolitiker i strid med gällande lagstiftning hindrat ett politiskt parti från att hyra offentlig lokal för ett politiskt möte. Detta, fru talman, trots att läns och kammarrätt sagt att Stockholms agerande strider mot gällande lagstiftning och att statsrådet i dag, och tydligen också tidigare, haft samma uppfattning i frågan. Det som förvånar är att inget riksdagsparti, trots att de säkert känt till den här situationen, har uttryckt kritik mot Stockholmspolitikernas agerande. Självklart ska alla partier och alla andra som hyr lokaler betala hyra i förhållande till lokalstorlek och den service som man har begärt. Jag skulle vilja sluta med att ändå ställa några frågor till statsrådet. Vad avser statsrådet med sitt påstående i svaret att uthyrning kan hindras av "rationella hänsyn eller sakliga överväganden"? Är det okej att neka någon att hyra lokal om detsamma kan leda till ordningsstörningar?
Jag erinrar om att vi här bör avhålla oss från att diskutera enskilda ärenden.
Fru talman! Precis som talmannen nyss sade och som jag sade i mitt inledande anförande finns det ingen anledning för mig att konstatera annat än att kommuner naturligtvis har att rätta sig efter den lagstiftning som finns i det här landet och efter hur domstolar fäller avgöranden i enskilda ärenden. Jag kan dock ta tillfället i akt och säga att jag tycker att det är förvånansvärt att Sten Andersson två gånger har tagit upp denna fråga med mig, när jag återigen konstaterar att vi inte har något fel på vår lagstiftning i dessa avseenden. Det finns väl ett antal andra yttrandefrihetssaker att ägna sig åt, brister som vi kan ha anledning att diskutera. För min del är den här interpellationsdebatten avslutad.
Fru talman! Det kan jag förstå. Med sådana argument förstår jag att man inte vill fortsätta debatten. Jag ställde inte egna frågor utan jag frågade med anledning av det som står i det skrivna svaret. Och det var inte jag som nämnde Stockholm först, det var faktiskt statsrådet. Det som statsrådet i ett skriftligt svar till en ledamot av Sveriges riksdag säger kan vara exempel på vad som kan vara orsak till att man nekas hyra en lokal. När jag då som ledamot av riksdagen noterar detta och frågar vad som konkret menas med det får jag det häpnadsväckande svaret att det vill hon inte svara på. Man ska inte ta till överord, men det är, som jag sade i förra meningen, häpnadsväckande. Statsrådet vet väl själv vad hon har skrivit, varför det skrivits så och hur hon ska kunna motivera det om någon ställer en eventuell fråga på det skriftliga svar hon givit. Nu kommer hon inte att besvara detta, men jag hoppas att det finns människor som följer den här debatten, antingen via TV, som man kan göra i dagens moderna samhälle, eller läser protokollet. Då är jag nog inte ensam om att förvånas, med tanke på de faktiskt rätt enkla frågor jag ställde.

Fru talman! Birgitta Sellén har bett miljöministern att besvara tre frågor med koppling till planerna på ny väg E 4 vid Sundsvall. Det ankommer på mig att besvara Birgitta Selléns frågor. Birgitta Sellén frågar inledningsvis om miljöministern är beredd att ge riksantikvarien i uppdrag att studera kulturminnen söder om Sundsvall innan man fastställer E 4:ans nya dragning söder om Sundsvall. Låt mig först redovisa gällande rätt avseende miljöbalksprövning av projekt av detta slag. Tillkomsten och lokaliseringen av vissa verksamheter som har stor påverkan på miljön eller hushållningen med naturresurser tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken. Det gäller bl.a. nya motorvägar. Prövningen ska vara allsidig, och den ska utgå från miljöbalken i dess helhet. Tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser ska kopplas till de nationella miljökvalitetsmålen. Tillåtlighetsprövningen är också samordnad med prövningen av trafikanläggningar enligt speciallagarna, t.ex. väglagen. Regeringens prövning avser endast tillåtligheten, och den följs av en tillståndsprövning hos berörd myndighet. Den myndighet som prövar tillståndsfrågan ska bereda ärendet inför regeringens prövning av tillåtligheten. När det gäller ny motorväg är det Vägverket som bereder tillåtlighetsärendet. I Vägverkets beredning ingår remissbehandling till berörd länsstyrelse och kommun samt de centrala verken, bl.a. Riksantikvarieämbetet. Vägverket ska därefter underställa regeringen tillåtlighetsfrågan. Vägverket ska ge en allsidig belysning av ärendet och överlämna det med eget yttrande. En ansökan om tillåtlighet för väg E 4 vid Sundsvall har faktiskt just i dag inlämnats till Regeringskansliet. De uppgifter vi nu har om Vägverkets beredning av frågan är att ansökan gäller en vägsträcka som passerar genom riksintresseområdet för kulturmiljö Kvissleby-Nolby-Prästbolet. Som remissinstans i beredningen av Vägverkets ansökan har Riksantikvarieämbetet till uppgift att bevaka kulturmiljöintressena inom det berörda området. Avseende aktuell vägsträcka har Riksantikvarieämbetet i sitt yttrande till Vägverket redovisat detaljerad kunskap om det område som Birgitta Sellén tar upp i sin fråga. Riksantikvarieämbetet har inte anfört att det föreligger behov av att studera detta område i särskild ordning, vilket alltså blir svaret på Birgitta Selléns första fråga. Riksantikvarieämbetet har lämnat in sitt yttrande i ärendet. Vad Riksantikvarieämbetet anför i sakfrågan är att en ny E 4 genom berört område medför påtaglig skada av riksintresset. Birgitta Sellén frågar vidare om miljöministern är beredd att skydda grundvattentäkten i det aktuella området. Låt mig få redovisa gällande rätt även på detta område. Frågan om skydd av grundvattentäkter regleras i 7 kap. miljöbalken. Av dessa regler framgår att berörd kommun och länsstyrelse har befogenhet att fatta beslut om skydd för yt och grundvattentäkter genom inrättande av vattenskyddsområden. Därutöver kan kommunen i särskilda fall med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddela föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter. Bevarandet av grundvattentäkterna i det aktuella området är således inte en fråga som ska hanteras genom initiativ av regeringen. Eventuell påverkan av grundvattentäkter är dock en fråga som ingår i regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Birgitta Sellén frågar slutligen om miljöministern kommer att ta initiativ till en helhetssyn på infrastrukturen i Sundsvallstrakten. Mitt svar här är att Vägverket har ett övergripande ansvar för vägtransportsystemets miljöpåverkan och ska verka för förbättringar i transportsystemet som helhet. Vägverket har således ett ansvar för att i sin planering samordna utvecklingen av vägnätet med andra trafikslag. Som jag nämnde tidigare kommer en ny motorväg vid Sundsvall att tillåtlighetsprövas av regeringen. Den prövningen innefattar en allsidig bedömning där regeringen bl.a. kommer att bedöma de konsekvenser som ett förslag om lokalisering av en ny väg kan förväntas få vad gäller samordning med andra trafikslag.
Fru talman! Tack för svaret. Men jag känner mig inte speciellt upprymd och hoppfull av svaret. Det är som om ingen bryr sig, annat än de som bor och arbetar i det aktuella området. Okej, tillåtlighetsprövningen kommer förhoppningsvis att leda till en ordentlig genomgång av alternativen beträffande E 4:ans placering söder om Sundsvall. Dessvärre har Vägverket hittills inte visat sig intresserat av att undersöka andra alternativ än dagens föreslagna alternativ A, som går över vattentäkten och som förser ca 12 000 sundsvallsbor med ett förstklassigt vatten, och alternativ B, som går över ett fornminnesområde med bosättningar som härrör från tiden 300-400 e.Kr. och som även haft stor betydelse under vikingatiden. Det är ett stort fornminnesområde som kan betraktas som Norrlands Birka. Om E 4 dras över detta område kommer gamla oersättliga kulturvärden att förstöras. Dessa fornlämningar är nästan 2 000 år och kan inte få förstöras för att en väg ska dras fram. Detta faktum verkar majoriteten i Sundsvalls kommunfullmäktige inte ha förstått, och dessvärre har inte heller vår landshövding gjort det. Landshövdingen hänvisar till folkviljan, vilket i detta fall är Socialdemokraterna. Någon hänsyn till alla protester som finns har inte visats. Av alla yttranden som har lämnats in är ca 95 % emot det framlagda förslaget. Här ser ni hur tjock luntan är med alla protester som har kommit in. Vägverket har tyvärr förskingrat ungefär hälften, så det här är bara halva luntan. Det innebär att verket inte vet hur starkt motståndet är. Det är värt att nämna i sammanhanget att länsstyrelsens ledamöter inte har samma åsikt som landshövdingen. Det finns sju reservanter till beslutet, vilket är lika med sex partier. S har inte stött beslutet, och Moderaterna hade ingen representant närvarande. Fru talman! Det finns, eller kanske rättare sagt fanns, andra förslag till dragningen av E 4. Bl.a. var det att bygga om befintlig E 4. Men det har funnits alternativ från början av 90-talet om att dra vägen väster om staden, precis som man har gjort vid andra kuststäder som Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Det skulle dessutom lösa problemet med dragningen av E 14 genom staden. Vägverket har tidigare fått i uppdrag av länsstyrelsen att analysera olika alternativ, men det har man inte gjort. Den aktuella trakten i Njurunda söder om Sundsvall består av ett smalt område där samhället ligger nära kusten. Det finns många skolor och förskolor i området som har stort behov av nära tillgång till orörd och tyst natur. Om det förslag som fullmäktige förordar tillstyrks även av regeringen innebär det att nya motorvägen skär sönder området samtidigt som fornminnet förstörs. Barnen måste gå flera kilometer för att komma till naturen. Det handlar om 13 förskolor och skolor. Alternativet i dag bör vara att bygga om befintliga E 4:an. Då berörs visserligen en del fastigheter, men naturmiljön för barn och naturligtvis även för vuxna blir kvar. Dessutom bevaras udden som ligger i Ljungan där alla fornfynden finns, bl.a. 114 gravar - varav många är stora. Där finns Norrlands största gravhög, som fortfarande är outgrävd. Historiker som Klas-Göran Selinge säger att "där finns den unika möjligheten att kunna följa ett stormannagods - kanske i samma ätts ägo - från folkvandringstidens hövdingagård fram till 1000-talets runsten och den kristna medeltiden". Allt detta är beläget i en väl bevarad lantlig miljö. Området är ett av Norrlands allra värdefullaste kulturintressen, och därför tycker jag att det är märkligt att ministern har svarat med att Riksantikvarieämbetet inte vill ha någon speciell översyn. Det skulle vara intressant att veta lite mer om hur ministern ser på detta och hur Vägverket ser på skrivningarna.
Fru talman! När Birgitta Sellén tar upp andra förslag om att bygga om och förbättra nuvarande väg, vill jag lägga till att också förbättra kollektivtrafiken, pendeltågtrafiken i området, och att utreda Europavägens sträckning väster om staden så att den kan ansluta till vägen från Östersund. Det är Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet i Sundsvall som biträder den åsikten. Det här var lite information. Riksantikvarieämbetets utlåtande är skrivet på byråkratspråk, och eftersom jag har varit byråkrat har jag förmåga att förstå det språket. Men alla människor förstår inte när de säger: Slutsatsen blir därmed att Riksantikvarieämbetet anser att det inte är möjligt att utföra vägförslag alternativ B - alltså att vägen ska gå genom Kvissle och Nolby - utan att det innebär påtaglig skada av riksintresse. Detta gäller Kvissle, Det är samma sak som ett avslag. Det är viktigt att vi i vårt språk talar om vad det egentligen innebär. Riksantikvarieämbetet avslår den här vägsträckan, och jag antar att de därför inte anser att de behöver göra någonting i särskild ordning eftersom de redan har avslagit den. Vad som däremot är oroande, tycker jag, är att statsrådet i svaret på interpellationen säger att prövningen ska vara allsidig och utgå från miljöbalken i dess helhet, men att det är Vägverket som ska bereda och ge den allsidiga belysningen. Därför undrar jag hur det står till med Naturvårdsverkets svar. Kan vi få reda på det? Vad har Naturvårdsverket svarat? Det är ju den tyngsta instansen i dessa frågor. Margareta Bergvall vid länsmuseet i Härnösand säger att Vägverket har tolkningsföreträde. De är väldigt kritiska till vissa saker, bl.a. att Vägverket har valt att bortse från de remisser och argument som förs fram av privatpersoner. De har aldrig blivit bemötta i utredningen. Hon säger att en massiv lokal opinion viftas bort utan kommentarer. Detta strider mot det som statsrådet säger i interpellationen, nämligen att Vägverket ska göra en allsidig belysning. Det finns personer som säger att Vägverket inte har gett denna allsidiga belysning, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det.
Fru talman! Jag tänkte i den här debatten hålla mig till den tredje frågan som Birgitta Sellén tar upp, den om helhetssynen på infrastrukturen i Sundsvallsområdet. Av statsrådets svar kan man få uppfattningen att problematiken kring infrastrukturen i Sundsvallsområdet endast är av miljökaraktär. Men så är naturligtvis inte fallet, och det framgår också av interpellationen. Infrastrukturen i området är av stor betydelse inte bara för Sundsvall utan för hela Västernorrlands län. Sundsvall är länets största kommun och något av ett industriellt centrum. Man kan också säga att Sundsvall utgör navet i Mitthögskolan. All gods och persontrafik i nord-sydlig riktning måste passera genom centrala Sundsvall. Om inte infrastrukturen fungerar där blir hela länet lidande. Och så är det i dag. Fru talman! Jag vill därför säga att det är glädjande att det i infrastrukturpropositionen finns pengar avsatta för att lösa E 4-problematiken. Även järnvägen får pengar, men inte tillräckligt. Som statsrådet säkert känner till färdigställs Botniabanan omkring år 2008. Då kommer den mycket märkliga situationen att uppstå att vi söder om Sundsvall och norr om Nyland har snabbtågsstandard, medan banans standard däremellan kommer att vara undermålig. Dessutom går järnvägen i dag genom centrala Sundsvall. Birgitta Sellén har i sin interpellation beskrivit det stora problem som bl.a. ett tiotal övergångsställen med fällande bommar innebär. Om inget görs ser vi framför oss en miljömässig katastrof den dag Botniabanan är verklighet. I januari i år informerade Banverket om att man skulle utreda samhällsnyttan och konsekvenserna i området. Det är bra. Mindre bra är att man i nästa mening säger att en ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand skulle kunna stå klar 2015 - inte tidigare. Vi kan inte vänta så länge på att få en fungerande infrastruktur i Sundsvallstrakten. De brister som infrastrukturen i området i dag uppvisar innebär en delning av länet, vilket definitivt inte underlättar våra ansträngningar att vända den negativa utveckling som länet för närvarande befinner sig i. I likhet med Birgitta Sellén hoppas jag att regeringen beaktar helheten på infrastrukturen i området så att bästa lösning skapas för både väg och järnvägstrafiken. Om man gör en sådan bedömning kan det inte vara rimligt att det ska dröja till år 2015 innan trafik och miljöproblemen är lösta. Statsrådet nämner i slutet av sitt svar att regeringen ämnar göra en allsidig bedömning. Då har jag två frågor till statsrådet: Ingår problematiken med järnvägens dragning genom centrala Sundsvall och norrut i en sådan bedömning? När kan man förvänta sig att en sådan bedömning blir klar?
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att regeringen också anser att infrastrukturen i Sundsvall är mycket betydelsefull. Det var också därför som man 1998 uppdrog åt Vägverket att ta tag i den här frågan. När det gäller den allsidiga prövningen och fortsättningen kan jag säga att inom regeringen är det uppdelat så att vi på Miljödepartementet gör miljöbalksprövningen av detta ärende och Näringsdepartementet ser på andra sidor. När det gäller prövningen av denna sträcka är det befintlig infrastruktur runtom som beaktas. I övrigt tror jag att frågorna här får gå vidare till näringsministern i den delen. Jag ska nu koncentrera mig på det övriga som gäller detta ärende. När det gäller ärendet i sig kan jag självfallet inte föregå den prövning som regeringen kan göra. Vad jag har gjort här är att jag har gett vissa upplysningar om hur Riksantikvarieämbetet har bedömt detta fall. Riksantikvarieämbetet har tydligt gjort klart att man anser att den föreslagna vägdragningen förorsakar skador som inte går att reparera på kort eller lång sikt och att den ger en barriäreffekt som splittrar upp den sammanhållna centralbygden. Detta är formuleringen. Riksantikvarieämbetet har icke till uppgift att avslå någon ansökan, utan det här är nu en fråga för regeringen, där vi tar upp Riksantikvarieämbetets yttrande tillsammans med en rad andra yttranden. Det är inte heller att beklaga att Riksantikvarieämbetet inte vill ta det här i särskild ordning. Det har att göra med att man, i den ordning vi har, har möjlighet att ge det yttrande som man vill ge i frågan. Vi får därmed ett gott underlag för att fatta beslut. Någon särskild utredning av det slaget behövs därför inte i det här fallet. När det i övrigt gäller prövningen kan jag säga att jag inte kan gå in på detaljerna. Det har varit en stor diskussion, och det är nu vår uppgift att gå igenom materialet. Vi kan inte säga något i dag om vilka yttranden som övriga har gjort. Vi har inte ens öppnat brevet, som kom in i dag. Nu handlar det om att vi ska ta del av detta material och göra den miljöbalksprövning som åligger Miljödepartementet.
Fru talman! Det är roligt, och känns också aktuellt, att debatten blev i dag när brevet har kommit i dag. Det jag spontant känner är att jag kanske ska lämna över luntan med protester till ministern så att de finns med, eftersom Vägverket har tappat bort hälften. Vad beträffar Riksantikvarieämbetets uttalande hoppas jag verkligen att regeringen tar del av det. Jag vet att det i miljöbalken sägs att kulturmiljön ska skyddas. Ewa Larsson tog upp det här med "påtaglig skada", som ju är starka ord och som verkar ha missuppfattats av kommunpolitikerna. Därför är jag intresserad av att veta hur Vägverket kan ha tolkat det, men ministern kanske inte kan svara på det än. Det skulle också vara intressant att veta hur regeringen ser på så starka ord som "påtaglig skada". Hur stor vikt läggs vid Naturvårdsverkets åsikter? I det här aktuella ärendet har de inte yttrat sig. De har tappat bort remissunderlaget, och när de erbjöds nytt material och förlängd remisstid sade de att de inte hade tid att svara. Jag tycker att det är märkligt. Miljökontorets tjänstemän i Sundsvall har noggrant gått igenom de olika alternativen, och de har förordat en ombyggnad av befintlig E 4, liksom förordas i 95 % av alla remissyttranden som har lämnats in. Det är rätt anmärkningsvärt att de stöder tanken på en ombyggnad för att rädda både vattentäkt och fornminnen, medan däremot politikerna inte har lyssnat till tjänstemännens kunskaper. Det kan jag bara beklaga. I dag talas det ofta om att man ska göra sociala hälsoutredningar också. Det har inte heller gjorts än. Ska jag våga tro att Vägverket kommer att göra det eller att regeringen kommer att göra det? Om det föreslagna alternativet vinner gehör innebär det nämligen störande ljudbarriärer på två kilometer på varje sida av motorvägen - det är fyra km. Sedan finns den gamla vägen, som går genom tätorten, och den har en ljudbarriär på en km. Det innebär alltså att det är en besvärlig ljudbarriär fem km från kusten och inåt där man knappt kan hitta någon tyst miljö. Jag tänker på barnen i de 13 skolorna och förskolorna, som är i behov av att komma ut i naturen. Hur påverkar detta deras sociala miljö? Miljöbalken bör, som jag ser det, skydda både vattentäkten och kulturmiljön. Jag förutsätter att miljöministern vet vad som står i balken, så jag upptar inte tid med att citera den. Jag kan nu bara hoppas att regeringen tar till sig och noggrant läser igenom det här. Jag tycker att det känns väldigt viktigt att belysa de här problemen för miljöministern, som nu kommer att få handskas med de här frågorna. Jag kommer i mitt nästa inlägg att säga lite mer om helhetssynen på infrastrukturen även om miljöministern säger att det ligger på näringsministern. Men för att vara sanningsenlig vill jag säga att jag ställde den här interpellationen allra först till näringsministern. Han ville inte svara på den frågan utan ansåg att det var miljöministerns uppgift att göra det. Därför vill jag fortsätta att lyfta upp lite tankar runt den helhetssynen.
Fru talman! Det var just det där pinsamma att Naturvårdsverket inte har svarat på Vägverkets remiss som jag trodde att statsrådet skulle kunna kommentera, men eftersom hon inte känner till detta kanske vi kan ta upp frågan för en kommentar senare i frågestunden. Det här området är det viktigaste riksintresseområdet i Västernorrlands län jämte hällristningarna i Nämforsen. En av de lokala köpmannaföreningarna har krävt vägverkschefens avgång på grund av att utredningen har varit tendentiös, som man säger. Jag vill bara lyfta fram det, så att det blir sagt i kammaren. Vår kulturmiljö och vårt kulturarv har ju ingen egen lobbyist, men det finns de som skriver. Lotte Mjöberg har i sin bok Heliga marker - forna dagars platser för offer, rit och bön skrivit lite grann om heliga platser. Det finns också ett förord av Stefan Edman. Jag rekommenderar den till läsning. Där står bl.a. att helighet är någonting som är irrationellt och ambivalent. För den enskilda människan talar den om att vi är delar av en större helhet. För religionerna är den en förutsättning, en del av den innersta kärnan. De heliga platserna är okränkbara. De har alltid skyddats och fredats. Eftersom kulturarvet inte har någon lobbyist är det vi politiker som har till uppgift att stifta lagar och också följa dem, trots att det inte finns lobbyister. Byråkratspråket, som Riksantikvarieämbetet skriver sina utlåtanden på, har uppenbarligen inte varit tydligt för de flesta. De uppfattar inte det här som ett avslag därför att, precis som statsrådet påpekar, man inte ska säga avslag, utan man ska använda de starkaste orden. Det är precis de orden som man har använt, de allra starkaste. Betänk att detta är områden som kan jämföras med Uppsala högar eller Birka! Vilka skulle i dag komma på tanken att dra en väg genom det kulturarvet? Det fiffiga här är ju att det finns alternativ, nämligen att förbättra befintlig väg och att utreda Europavägen väster om Sundsvall.
Fru talman! Jag är naturligtvis inte nöjd med att man så enkelt avfärdar övrig problematik kring de här frågeställningarna - man tar enbart upp de miljöaspekter som finns. Som framgår av interpellationen måste man ha en helhetssyn på detta. Det går liksom inte att bara plocka ut en liten bit. Jag säger som Birgitta sade, att frågan egentligen var ställd till näringsministern. Det är klart att man därifrån hade kunnat förvänta sig mer svar på den tredje ställda frågan. Vi får återkomma i en senare diskussion med näringsministern om den här problematiken, men jag hoppas och förutsätter att det inte är så vattentäta skott mellan ministrarna utan att de kan prata med varandra för att därigenom få en helhetssyn på den här problematiken, så att vi får en lösning.
Fru talman! Absolut! Vi har mycket nära samarbete. Frågorna är oerhört väsentliga för oss, och mycket av samarbetet mellan mig och näringsministern handlar just om att hitta lösningar som verkligen tillgodoser de infrastrukturbehov som finns i Norrlandsregionen just nu. Botniabanan är ett exempel där vi på ett ganska komplicerat sätt måste avväga mellan miljöintressen, regionalpolitiska intressen och kommunikationsintressen. Jag har mycket stor förståelse för de behov som finns av kommunikationer. De är helt avgörande för möjligheten till specialisering och ekonomisk utveckling i den här regionen. När det gäller miljöbalksprövningen är det inte förvånansvärt att jag inte har tagit del av Naturvårdsverkets agerande, utan det är mitt uppdrag att göra det nu när vi har det här på vårt bord. Hälsoaspekter ska ingå i en sådan här prövning. Naturvårdsverket är en av våra viktigaste remissinstanser. Jag kan inte gå in på det enskilda ärendet, men om någonting saknas i ett ärende av detta slag begär vi in kompletteringar. Det förutsätter jag att vi kommer att göra vid behov även i detta fall. Den riktigt principiellt intressanta frågan, som jag vill peka på, handlar om regeringens möjligheter att diskutera alternativa platser. Enligt miljökonsekvensbeskrivningarna ska vi få in förslag på alternativa dragningar. Det får vi också, och vi ska kunna göra bedömningar. Ett problem när det gäller Vägverkets och Banverkets förslag i detta avseende är att man i regel bara framlägger ett förslag för beslut, vilket innebär att vi inte kan tillstyrka något annat förslag. Vi kommer i höst att fortsätta en dialog med Vägverket och Banverket kring hur den här typen av tillståndsprövning bör gå till. Vi har alltså möjlighet att se och diskutera de alternativa dragningarna, men vi kan inte tillstyrka något annat förslag än det som ligger hos oss när det gäller tillståndprövning. Detta tycker jag är den principiellt viktiga frågan när det gäller detta miljöbalksärende.
Fru talman! Där tryckte ministern verkligen på den rätta knappen, tycker jag. Det är så jag ser det också. Det är ett oerhört problem att man inte har en helhetssyn och samverkar med varandra. Det är som sagt inte bara E 4:an som ska gå genom den trånga korridoren i Njurunda. Även järnvägen ska fram där. I dag är det enkelspår. Det är en järnväg som kommer att få en ökad betydelse i framtiden. När Botniabanan är klar ökar ju transporterna av gods och persontrafik, och det blir enligt beräkningarna tre gånger fler tågset än i dag: 90 tågset per dygn. Vad kommer det att innebära för bl.a. Sundsvall, som Lennart Bolander tog upp, med alla dessa bomfällningar? Det kommer att innebära många timmar per dygn då bilarna står och väntar på att bommarna ska resas. Ingen slår av bilmotorn, utan den står och puttrar. Jag vet inte om ministern vet hur det ser ut i Sundsvall, men Sundsvall ligger ju mellan två berg, och i dalsänkan samlas avgaserna. Sundsvall har under många år varit känt för sin dåliga luft. Nu har vi börjat få lite bukt med den, men det blir knappast bättre om vi inte får göra någonting åt järnvägen genom Sundsvall. Ostkustbanan är redan i dag underdimensionerad. Näringsministern har tidigare i vår sagt att man ska bygga elva mötesplatser från Sundsvall till Gävle till en kostnad av en halv miljard. Det blir, som jag ser det, en tillfällig förbättring, men samtidigt är det en kapitalförstöring. När dubbelspår kommer att byggas kommer detta att vara bortkastade pengar. Jag tycker att det är väldigt viktigt att miljöministern tar med sig alla de här problemen vad gäller vattentäkten, fornminnen och miljön i Sundsvall. Värt att nämna är också att Norrland har förhållandevis få kulturminnen jämfört med övriga Sverige, och de är guld värda. Vi måste få bevara fornminnesområdet i
Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis konstatera att vi, när det gäller den samordnade bilden av en infrastruktursatsning som den i Sundsvall, gör en samlad bedömning i regeringen av detta, precis som jag redan har sagt. Det som då beaktas är det som kommer in från alla olika intressenter som yttrar sig. När det gäller samordning av t.ex. järnvägar och landsvägar bygger man på det underlagsmaterial som vi har från Banverket, Vägverket och andra för att kunna göra en så god bedömning som möjligt, och i en situation när man planerar för expansion är det självklart att man beaktar helheten. Om ni skulle följa bedömningen av några ärenden skulle ni kunna se att det är precis så som vi arbetar. Det är min förhoppning att det ska bli en bra lösning i Sundsvallsområdet med tanke på såväl näringslivet som den regionala utvecklingen och miljön och att vi ska komma framåt så snart som möjligt.

Fru talman! Lena Ek har frågat mig på vilket sätt jag kommer att arbeta för ett brett samarbete kring hållbar utveckling bland Sveriges kvinnor. Hon har också frågat mig hur jag kommer att verka för att stärka kvinnors inflytande i den internationella miljöoch utvecklingspolitiken. Jag är glad över frågan eftersom jämställdhet är en viktig utgångspunkt för regeringens arbete. I mitt svar vill jag börja med att belysa regeringens initiativ på den internationella arenan och därefter nämna några svenska exempel. Regeringen driver aktivt demokrati, mänskliga rättigheter och deltagande som en viktig del av hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt. Detta är ett synsätt som också slogs fast vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 genom Sverige aktivt drivit att jämställdhetsfrågorna ska genomsyra både förberedelseprocessen och själva toppmötet. I förberedelseprocessen har s.k. viktiga samhällsgrupper som identifieras i Agenda 21 en särskilt framträdande roll. Kvinnor utgör en av dessa grupper. I FN:s förberedande kommitté för toppmötet bereds plats för kvinnoorganisationers deltagande och inflytande. Sveriges övergripande prioriteringar inom ramen för Johannesburgs-konferensens teman är fattigdomsbekämpning, hållbara konsumtions och produktionsmönster och globaliseringens effekter. Vi arbetar också för att toppmötet ska generera särskilda initiativ inom vatten-, energi och hälsosektorerna. Alla dessa områden har tydliga kopplingar till jämställdhetsfrågor och kvinnans situation. Sverige har också nyligen inom EU tagit initiativ till ett positionspapper som identifierar prioriterade jämställdhetsfrågor i Johannesburgs-processen och som innehåller en genomgång av utkastet till handlingsplan för Johannesburgs-mötet ur ett jämställdhetsperspektiv. Specifika frågor med koppling till kvinnans situation som Sverige skulle vilja se behandlade vid toppmötet är bl.a. kvinnors rätt till ägande och nyttjande av mark och andra naturresurser, kvinnor som jordbrukare och kvinnors roll för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och social utveckling. Under det svenska ordförandeskapet i EU antog miljörådet i juni 2001 slutsatser om toppmötet i Johannesburg. Dessa slutsatser framhåller vikten av att kvinnor deltar aktivt i allt arbete för hållbar utveckling. Miljörådet slog också fast att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra toppmötets hela process. Förbättrad samhällsstyrning och deltagande på alla nivåer var enligt rådet viktiga teman för världstoppmötet. Ett ökat inflytande från kvinnor utgör naturligtvis en viktig del av en sådan insats. Liknande slutsatser kom vi även fram till vid det regionala förberedelsemöte som hölls i Genève 2001. Jag kan också berätta att i samband med ett internationellt möte med kvinnliga miljöministrar i Helsingfors i början av mars i år antogs slutsatser som framhåller behovet av att främja kvinnors deltagande och tillvarata deras erfarenheter i förberedelsearbetet inför Johannesburg. Då bildades också ett nätverk bland de kvinnliga miljöministrarna. När det gäller vårt arbete med hållbar utveckling i det nationella perspektivet vill jag särskilt lyfta fram att den svenska regeringen nyligen antog en strategi för hållbar utveckling. I utarbetandet av strategin ingick en dialog med samhällets olika intresseorganisationer. Hållbarhetsstrategin kommer att presenteras vid toppmötet i Johannesburg. Den beaktar de ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiven. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar strategin, inte minst vad gäller frågor om makt och inflytande. I de svenska förberedelserna inför toppmötet håller den svenska regeringen kontinuerlig dialog med en bred grupp av ideella organisationer. Sveriges kvinnolobby, f.d. SAMS, deltar aktivt i detta arbete. Vi har också kontakt med den svenska Unifemkommittén. Jag ser det som mycket angeläget att säkerställa ett aktivt deltagande av dessa och andra grupper som arbetar med jämställdhetsfrågor i vårt förberedelsearbete - både för att få del av deras kompetens och erfarenheter och för att få till stånd ett brett ägarskap i uppföljningen av toppmötets resultat. Ett underifrånperspektiv är ledstjärna i den svenska regeringens förberedelsearbete. Jag är därför öppen för nya initiativ och konkreta förslag på hur ett brett samarbete med Sveriges kvinnor kan förstärkas - gärna i ett samarbete över partigränserna.
Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Jag ska be att få tacka för detta svar från statsrådet Sommestad - det är knappt man har lärt sig säga det. Det här är väldigt intressant. Jag vet att vi båda två är intresserade av både en hållbar utveckling och av jämställdhet. Det genomsyrar också svaret. Trots det måste jag säga att jag är kritisk mot hur regeringen har agerat hittills i de här frågorna. FN:s generalsekreterare har i flera dokument påpekat just att om man ska ha en sustainable and equitable development ingår mer än återvinningsproblematik. Det handlar om good governance - det handlar om ett bra ledarskap - och det handlar faktiskt väldigt mycket om demokratisk utveckling för att nå också miljömässiga effekter. Agenda 21 är ett väldigt brett dokument. Det är också slutdeklarationen från Riokonferensen. FN:s generalsekreterare har påpekat att fattigdomsklyftan i världen håller på att "genderiseras", dvs. att det är världens kvinnor och flickor som blir fattigare, och att det är en väldigt tydlig utveckling. Det är också så att bland beslutsfattare är 10 % av världens parlamentariker kvinnor, och 6 % av ministrarna är kvinnor. Det är klart att när det ska fattas stora och viktiga beslut på dels EU-nivå, dels global nivå inom FN:s ram - som den här interpellationen främst gäller - är det väldigt lätt att det blir övervägande män som förbereder materialet, företräder förhandlingsorganisationer och fattar beslut. Det är inte bra. Det är vi överens om av många olika anledningar. Det nämns i interpellationssvaret att det ska ha varit en bred kontakt med olika lobbygrupper inför de förberedande kommittémötena som hittills har varit - PrepCom meetings. Jag tycker inte att det är riktigt korrekt. Vid statsminister Perssons redogörelser vid en sammandragning med ideella organisationer fanns ingen regeringsstrategi alls för hur jämställdhetsfrågorna skulle beaktas. Det var bara ett löst tal om att jämställdhetsfrågorna ska genomsyra arbetet. Det fanns ingen handlingsstrategi. I EU-positionen som finns inför Johannesburgsmötet nämns att ett gender-perspektiv ska genomsyra arbetet, men man talar inte om hur. Det finns ingen konkretisering av hur det ska gå till. Av de kvinnoorganisationer som finns i Sverige har somliga redan för ett år sedan lämnat in ansökan om medel för att kunna ha förberedelsegrupper i miljöarbetet. Men de har ännu inte fått svar på sin ansökan. Den har bollats mellan departement. Det här ger ett dubbelt intryck. Jag uppskattar mycket att regeringen och statsråden uttalar sin goda vilja, men det måste också följas upp av konkret handling. Man måste bemöta kvinnoorganisationer på ett sådant sätt att de kan vara med i förberedelsearbetet. Man måste i förhandlingspositionerna ha tydliga mål och tydliga punkter som inte bara handlar om mainstreaming, som ju är ett engelskt begrepp som handlar om att jämställdhetsaspekter ska beaktas. Det räcker inte att säga det. Det krävs konkret handling, konkreta nyckeltal, konkreta mål. Till min besvikelse saknas detta genomgående i materialet. Därför hoppas jag att kvinnoorganisationerna nu i sluttampen - det återstår ju nästan ett halvår till mötet i Johannesburg - kan få medel för att kunna bevaka detta. Jag hoppas också att svenska parlamentariker får delta i förberedelsearbetet och bereds möjlighet att åka till Johannesburg. Jag hoppas alltså att det blir något konkret när det handlar om att kvinnor ska delta i detta arbete.
Fru talman! Jag ville delta i den här debatten därför att jag tycker att interpellanten har tagit upp en väldigt viktig fråga. Det jag inledningsvis vill koppla till är dokumentet från Rio, där en del handlar om det lokala Agenda 21-perspektivet. Jag menar att vi ännu inte har kommit någon vart när det gäller grundtanken bakom lokal Agenda 21. När det gäller lokal Agenda 21 har det i de flesta fall - jag vågar påstå det, för jag har tagit del av hur man jobbar i många kommuner - blivit kommunala avfallsplaner av grundtanken. Grundtanken var ju en annan, nämligen att involvera de många människorna i det här arbetet. Speciellt nämns kvinnor och barn som två viktiga grupper. Just detta att vi har misslyckats lokalt med att involvera kvinnogrupperna i det här arbetet gör att vi måste dra slutsatser. Interpellanten har inte specifikt pekat på den här frågeställningen, och självklart kan den inte finnas med i svaret. Men den hör till den här diskussionen, och jag undrar: Vad kommer regeringen att vidta för åtgärder för att grundtanken bakom lokal Agenda 21 ska förverkligas?
Fru talman! Det är många frågor. Låt mig först säga att i förberedelserna inför Johannesburg har vi från svensk sida drivit jämställdhetsfrågorna hårt, bl.a. därför att generalsekreteraren - som i många fall, som Lena Ek framhåller, har understrukit kvinnors betydelse, - tyvärr faktiskt försummade just jämställdhetsperspektivet redan i det stora inledande dokumentet i början av året inför Prepcomkonferenserna. Det har varit ett ganska tufft arbete att få in detta. Genom de inspel vi nu gör för att stärka jämställdhetsperspektivet formulerar vi också tydliga mål när det gäller nödvändigheten av att förbättra möjligheterna för kvinnor att bli involverade i beslutsfattande och att bekämpa diskriminering på alla nivåer. Där har vi nu varit väldigt tydliga. Den stora fråga som Lena Ek tar upp handlar just om hur fattigdomen "genderiseras" och hela den stora problematiken kring kvinnors ställning i världen. Här menar vi, precis som jag lyfter fram i mitt svar, att det viktiga i satsningarna inför Johannesburg också är vilka sakfrågor vi väljer. Att vi nu väljer ett underifrånperspektiv och att lyfta fram t.ex. hälsofrågorna, sötvattensfrågorna och de lokala demokratifrågorna är väldigt viktiga markeringar av att vi anser att det är på dessa områden som vi kan göra de viktigaste insatserna när det gäller kvinnors ställning. Jag är själv mycket intresserad av hur vi ska kunna koppla ihop miljöfrågorna och kvinnofrågorna. Jag tror att det som ligger i Johannesburgs-konferensen, att bredda från miljö till en bredare social agenda, är väldigt viktigt. Här är just hälsofrågorna centrala, därför att de kopplar ihop miljöfrågorna med de sociala frågorna väldigt tydligt. Kanske finns det här också ett svar till Harald Nordlund när det gäller det lokala Agenda 21-arbetet. Vi har ganska många goda exempel på att kvinnor och kvinnoorganisationer har varit involverade. Jag kan inte göra en helhetsbedömning, men jag litar på Harald Nordlunds bedömning av läget. Självklart är vi intresserade av att driva detta vidare. Jag tror att det handlar mycket om att bredda det lokala Agenda 21-arbetet bortom sophantering och sådant till de bredare hållbarhetsfrågorna på den lokala nivån. Vi har just nu ett antal regionala konferenser på gång som handlar om att diskutera och utvärdera det lokala Agenda 21-arbetet och diskutera fortsättningen efter Johannesburg. Vi har en sådan konferens i dag i Malmö, tror jag, och vi har haft en i Sundsvall. Vi försöker alltså nu initiera en diskussion på den lokala nivån kring hur vi ska utveckla arbetet.
Fru talman! Först och främst är det viktigt att kvinnors representanter får möjlighet att delta i förberedelsearbetet inför Johannesburg. Vi kan konstatera att det har hållits någon bred samtalsträff med kvinnoorganisationer, men man har där bara deklarerat sin allmänna välvilja. Man har inte diskuterat annat än i väldigt lösa ordalag prioriteringarna i den svenska positionen inför Johannesburg. Man har inte diskuterat nyckeltal och mål i Agendaarbetet, i fattigdomsbekämpningen eller i det globala miljöarbete som hör ihop med de här frågorna. Det är viktigt att svenska kvinnoorganisationer får vara med i det här arbetet, och nu är det mindre än ett halvår kvar. Vid de Prepcomkonferenser, eller förberedande konferenser, som har förekommit har inte svenska kvinnoorganisationer heller kunnat medverka. Det innebär att inflytandet i det sammanhanget i stället har fått gå över internationella nätverk, inte genom våra svenska plattformar. Det tycker jag är väldigt synd, för de är starka i det här sammanhanget, i det internationella arbetet. I de svenska positioner som fastställer hur förhandlingarna ska drivas från svensk synpunkt talas i övergripande termer om jämställdhetsarbete, men här finns heller inga nyckeltal och mål. Det är likadant med det positionspapper som har tagits fram inom den europeiska unionen. Nu är det två förberedande möten kvar, så det finns fortfarande en chans att reparera en del av den här skadan, som jag tycker att man kan tala om. Det är också fortfarande möjligt att se till att svenska kvinnoorganisationer kan representeras vid mötet i Johannesburg. Jag hoppas att den öppna inbjudan som statsrådet kommer med i sitt svar innebär just detta - deltagande i förberedelsearbetet, tydligt redovisande av de svenska positionerna och deltagande i Det är svårt att bedriva jämställdhetsarbete på global nivå. Det är t.o.m. mycket svårt. Det normala vid sådana här stora FN-konferenser är att staterna delas upp i olika förhandlingsgrupper, och det finns grupperingar inom FN-systemet som är mycket hårdföra och som tufft motarbetar jämställdhetsarbete och det som vi tycker är viktiga demokratiska värden och viktiga byggstenar för att nå en hållbar utveckling i världen. Då är det än mer viktigt att vi tillvaratar de krafter som finns i Sverige och deras internationella nätverk för att stärka den linje som finns inom en annan grupp av stater, nämligen att det är viktigt för en hållbar utveckling att kvinnor och flickor deltar. Särskilt viktigt är detta nu, eftersom utvecklingen under de senaste decennierna faktiskt har gått åt fel håll när det gäller kvinnors möjligheter och kvinnors levnadsvillkor.
Fru talman! Det jag utläser av svaret från miljöministern är ett perspektiv inför Johannesburgs-mötet som inte inkluderar den aspekt jag tog upp här, nämligen ett underifrånperspektiv. Hur kommer man att hantera de frågorna? Jag tror att vi kan vara överens om att man har misslyckats med grundtanken bakom det lokala Agenda 21-arbetet, och detta borde ha en tydligare plats inför Johannesburg. Vad gör vi nu för att involvera kvinnogrupper i det här arbetet? Som jag tyder svaret handlar det inte bara om att formellt samråda med kvinnoorganisationerna, utan det gäller att tillvarata kvinnors perspektiv på de här frågorna.

Här gäller det att ta vara på det synsätt som finns hos kvinnor. Jag kan i svaret inte utläsa någonting om hur man kommer att ta upp detta i samband med Johannesburgmötet. Hur förverkligar vi grundtanken i den lokala Agenda 21?
Fru talman! Låt mig först när det gäller förberedelsearbetet inför Johannesburg säga att det har varit ett problem att hela den internationella processen har legat sent. Detta har skapat problem med de här kontakterna. Det finns en frustration och en besvikelse över att man inte fått signaler om vad man nu ska göra. Det är egentligen först mellan Prepcom 1 och 2 som positionerna har formulerats. Det lite paradoxala är att detta beror på att man velat ha ett underifrånperspektiv. Det har gjort att man har varit sent ute, vilket kanske har försvårat våra kontakter för att stimulera samarbetet i ett senare skede. Jag vill ändå fortfarande understryka att kvinnolobbyn ingår i den dialoggrupp som vi nu har och att vi kommer att ha ett möte med den gruppen på torsdag. Det finns alltså en fortgående dialog under det här arbetet. Regeringens initiativ för att bjuda in kvinnoorganisationer och andra organisationer ska ses som en möjlighet till kontakt. Frågorna måste också drivas av organisationerna själva. Regeringen kommer inte att säga att det här är den linje som vi ska följa. Däremot är vi öppna för dialog och förslag. Som Lena Ek säkert vet är konferensen upplagd på två nivåer: en nivå bestående av regeringsförhandlingar och en nivå för av andra typer av initiativ. Jag tycker att den här frågan är väldigt viktig, och jag kommer att försöka arbeta vidare med att verkligen få in de perspektiv som Lena Ek efterlyser. Vi arbetar för detta. Jag kan inte annat än instämma när det gäller kvinnors och kvinnoorganisationers möjligheter att vara representerade och att få resurser för att kunna vara med i arbetet. Just den frågan ligger inte på mitt bord, men vi försöker i regeringen tillsammans se till att det här ska fungera. Jag tar alltså till mig dessa synpunkter och hoppas precis som Lena Ek att vi under det fortsatta arbetet ska få en ännu mer intensiv samverkan, trots att vi är sent ute. Detta har dock, som sagt, ganska mycket att göra med hela uppläggningen av förberedelserna för Johannesburgkonferensen. Jag tycker att det är problematiskt att svara direkt på Harald Nordlunds fråga. Den handlar om hur vi ska få till stånd en syn på miljöfrågorna och hållbarheten som kanske är mer representerad och vanlig bland kvinnor. Dock finns den inte enbart hos kvinnor. Vårt mål är att få in detta perspektiv. Vi har i dag väldigt många kvinnor som arbetar som miljöchefer och som är aktiva i politiken. Vi har i Sverige en mycket stor andel kvinnor både i kommunalpolitiken och i rikspolitiken. Jag tror att Harald Nordlund har rätt i att det är viktigt att få in ännu fler i de här sammanhangen, men jag tror inte att det alltid är kvinnor som driver de här frågorna utan vi ska se det som ett gemensamt intresse. Jag vill inte utan att mera sätta mig in den problematik som Harald Nordlund beskriver gå närmare in på vad vi kan göra. Vi ser inte det lokala Agenda 21-arbetet som ett misslyckande, långt därifrån, men det hindrar inte att det kan förbättras.
Fru talman! Det är något ironiskt och djupt tragiskt i att man från att i Agenda 21 och i Riodeklarationen ha talat om en hållbar utveckling i ett mycket bredare perspektiv nu i Sverige har hamnat i en diskussion om att sopa runt återvinningsbehållare och i stort sett inget annat. Den konferens som så stora delar av världen och så många svenskar hoppas väldigt mycket på har hamnat i ett slags återvändsgränd, där underifrånperspektivet gör att ett underifrånperspektiv inte kan anläggas. Det blir slutsatsen. Det är inte så vi vill ha det. Det finns dock fortfarande tid att ordna upp detta. Kvinnoorganisationer har varit inbjudna till ett möte, och där fanns egentligen inget annat besked att ge än att vi tycker att det är viktigt att i detta sammanhang redogöra för hur arbetet ska gå till. Vi får väl hoppas att det på torsdag blir mera konkret, att målen kommer upp och att man diskuterar runt de svenska positionerna på ett mycket mer handfast sätt. Vi har i Sverige utom i en liten krets av initierade personer haft mycket lite av diskussion om toppmötet. Det är viktigt att kvinnolobbyn finns med. Kanske blir det t.o.m. så att den ansökan som för ett år sedan lämnades in om inrättande av en miljöberedningsgrupp inom den svenska kvinnolobbyn hinner få ett svar innan toppmötet har ägt rum, nu när statsrådet lovar att ta sig an denna fråga. Det vore i så fall bra. En hållbar utveckling, sustainable development, handlar ju om miljön och om demokratifrågor, och i det sammanhanget har Sverige och Europas stater ett enormt ansvar. Det är till väldigt stor del vi som står för den utvecklingslinjen. Har man någon gång varit med på någon av FN konferenserna och sett dem som har en motsatt åsikt agera, finner man det ännu mycket viktigare att det här jobbet sköts på ett sådant sätt att våra förhandlare kan säga att vi har ett underifrånperspektiv och vi har haft kvinnorna med oss. Det gör vår position mycket starkare.
Fru talman! Jag tycker inte att man ska bli deprimerad över möjligheterna att driva Johannesburgfrågorna. Tvärtom ser jag Johannesburgprocessen som en verklig utmaning för det övergripande underifrånperspektivet och för kopplingen mellan de sociala frågorna och miljöfrågorna. När det gäller att ta till vara kraften underifrån vill jag trots att jag självklart ser att regeringen har en viktig roll att spela i att lyfta fram och ta emot initiativ osv., säga att underifrånperspektivet också måste drivas underifrån. Vi behöver en debatt om Johannesburgtoppmötet, men det är inte bara regeringen och ministrarna som kan gå ut och driva den utan det är frågor som ska lyftas fram och drivas av alla organisationer. Vi väntar på att också utanför kammaren få se mer av initiativ och utmaningar av det slag som Lena Ek här ger oss. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Herr talman! För ett tag sedan pratade jag med en skolläkare här i Stockholms län. Han var rätt bekymrad. Alltför många barn mår allt sämre, vilket vi också får rapporter om. Men han hyste ändå hopp, hopp om att skolhälsovården har förebyggande betydelse och kan bygga på de friskfaktorer som faktiskt alla barn har, inte bara arbeta akut med de sjuka och svaga faktorerna. Han passade på i det sammanhanget att nämna att han alltid pratar med elever och föräldrar om vikten av att äta tillsammans - minst en gång om dagen, gärna till frukost, och minst en festligare måltid i veckan. Han menade att det är det som lägger grunden för en viktig social tillvaro och trygghet. Det är någonting som alla behöver. Dessvärre är det allt färre barn som ges denna friskhets och trygghetsgrund. Herr talman! Åt familjers i dag alltmer pressade situation, som också leder till att alltfler barn mår dåligt, borde vi ägna en helt egen debatt. I dag ska vi debattera ett betänkande som i dagsläget är betydligt smalare. I betänkandet Hälsa, lärande och trygghet finns egentligen bara en mera situationsanpassad formsak att besluta om, nämligen att alla de sexåringar som börjar i förskoleklass ska få sin hälsokontroll inom skolhälsovården i stället för inom landstingets barnhälsovård, BVC. Detta kan alla falla rätt naturligt. Alla sexåringar går inte i förskoleklass, men det viktiga är att inget barn faller mellan stolarna på skolhälsovården och BVC. I det uppdrag som ges till huvudmännen att hitta former och att reda ut det ekonomiska förutsätter vi att fallen förhindras och att även vaccination, som brukar ges av BVC vid den vanliga sexårskontrollen, hamnar på rätt plats med rätt kompensation. Resten av betänkandet gäller s.k. bedömningar. Men vi har ändå tagit oss friheten att tycka lite. Skolhälsovården ska vara till för alla elever, men i synnerhet för vissa. Den ska arbeta förebyggande och med sitt kunnande tillsammans med de övriga i skolan se till att elever ges bästa möjlighet i sin skolgång. Om detta råder det säkert inga delade meningar. Detta ska vara lika självklart om jag så går i en kommunal skola eller en friskola. Vi vet att det finns friskolor som av olika skäl inte kan ha en egen skolhälsovård med erforderlig kompetens. Vår uppfattning är att där resurser ingår för elevhälsa till de fristående skolorna ska de också ordna egen skolhälsovård, antingen genom egna anställda eller genom inköp. Annars ska de ha tillgång till kommunens skolhälsovård, men då inte med sitt bidrag få ersättning. Varje skola måste dock informera om hur skolhälsovården är ordnad. Herr talman! Om vi här i riksdagen skulle ha våra mössor på oss, skrika åt varandra, byta ut våra lokaler och arbetsrum till trista, tråkigare och mindre arbetsmässiga och dessutom tvingas att äta på tider som inte passade och stänga friskvårdsavdelningen, då skulle vi nog högljudda. Dessutom skulle vi inte heller må bra. Men så är vardagen för många elever. Vuxna har ofta ett tydligt krav på vad som förväntas av en god arbetsmiljö. Studier har också visat att arbetsplatser där vuxna ges möjlighet till inflytande, att se sammanhang och få feedback på sitt arbete, har stor betydelse för hälsan. Motsvarande gäller också för elever. Men det kan inte bara handla om att få kolla färger i trappuppgångar eller göra mysiga skolgårdar. Det kan heller inte bara handla om att ha demokratiråd där elever får tycka till, även om det också är viktigt. Att låta skolhälsovården få större tyngd även i dessa frågor om elevers arbetsmiljö skulle nog vara befogat. Herr talman! Låt mig som en beskrivning av det jag då tänker på läsa vad som står i arbetsmiljölagen. När jag säger företagshälsovård får ni andra tänka på skolhälsovård, och när jag läser om företag som arbetsplats kan ni tänka på skola. Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha en kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. När t.ex. en arbetstagare är sjuk längre än en vecka behövs oftast ett sjukintyg från företagsläkaren eller någon annan. Vid långvarig frånvaro kopplas företagsvården in för hjälp. Likaså borde skolhälsovården kunna fånga upp elever i riskzon. De elever som har ogiltig frånvaro ofta eller i längre perioder kan ha orsaker som de själva inte söker hjälp för. Herr talman! Låt mig skicka med dessa exempel till den bedömning om översyn som regeringen menar bör göras för att förbättra arbetsmiljön för elever. Likaså kan det finna skäl att i den fråga om ett nytt område - elevhälsa - som regeringen vill bereda definiera vad t.ex. en kurator och psykolog ska ha för basansvar, motsvarande den som skolhälsovården i dag har med kvalitetssäkringar m.m. Men, herr talman, under tiden som regeringen funderar vidare på hur man ska göra utifrån olika bedömningar finns det faktorer som vi kan påverka redan i dag för att elever ska må bättre. Två viktiga friskfaktorer är mat och rörelse. Det är nödvändigt att skolmaten ges ett annat fokus än vad den har på vissa skolor i dag. Visst måste det gå att planera så att ingen behöver äta lunch före kl. 11. Visst måste det gå att få äta i lugn och ro. Visst går det att erbjuda bra alternativ och en god mat utan att det behöver kosta mer. Dessutom borde det, med hänsyn till alla rapporter om övervikt bland barn, kunna finnas en bättre samordning mellan skolmaten och fritis när det gäller mellanmålen. Erfarenheter finns som visar detta. Med hjälp dessutom av en bra skolhälsovård kan också viktig information om barns behov vad gäller mat spridas. Många elever tycker när det gäller skolgymnastiken, somliga gläds, medan andra fasar. Men rörelse och motion måste återigen få bli naturliga inslag i vår vardag. Med tanke på hur många timmar barnen finns i skolan måste det här naturligt in i all verksamhet. Att planera så att fler barn får vardagsmotion på skoltid behöver inte innebära bara vuxenledda aktiviteter. Det kan lika mycket handla om att rasterna medger utevistelse och att det finns en bättre skolgårdsplanering. Det går att ha matte, NO eller andra ämnen utomhus i kombination med rörelse. Men, herr talman, även om vi blir bättre på skolhälsovård och låter våra barn äta bättre och röra på sig mer, finns det orsaker som gör att alltför många ändå mår dåligt. Det är när bristen på ömsesidig respekt blivit så stor att både elever och vuxna i skolan mobbar eller mobbas. Attityder grundläggs tidigt. Därför spelar hemmet och föräldrarna stor roll, men det gör även skolan. Vi kan aldrig acceptera att människor kränks, blir hånade eller slagna. Vi anser att skolan t.o.m. måste kunna ställas till svars om den har underlåtit eller varit inaktiv i handling när det gäller elever som utsätts för detta. Alltfler skolor tar problemen mer och mer på allvar. Men tyvärr har alltför många skolor mobbningsplaner som ligger på de alltmer dammiga bokhyllorna. Och det är inte säkert att de som jobbar med program alltid har förebyggande program som ger dokumenterad effekt, vilket är ett rimligt krav som de borde ha. Elever ska kunna känna sig trygga när de är i skolan eller på väg till eller ifrån den. I botten, herr talman, handlar det om ömsesidig respekt. Låt mig därför i detta sammanhang avsluta med att yrka bifall till reservation 1 under punkten 3 och för tids vinnande hänvisa resten för spännande läsning i betänkandet.

Herr talman! Jag står bakom alla våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2 under punkt 3. I dag ska vi diskutera den proposition som heter Hälsa, lärande och trygghet tillika de motioner från allmänna motionstiden som berör just elevers välmående i skolan. Jag skulle allra först vilja uppehålla mig vid rubriceringen och ordningen på de tre viktiga begreppen hälsa, lärande och trygghet. Jag tror att det egentligen inte finns någon särskild tanke med den ordning som begreppen kommer i. Ändå skulle jag vilja penetrera den lite grann, för vad är det som är det allra viktigaste för oss om inte tryggheten? Egentligen skulle den här propositionen, tycker jag, hetat Trygghet, hälsa och lärande. Av människor grundläggande behov är tryggheten det allra starkaste. Det är det behov som måste vara uppfyllt för att hälsan i dess vidare mening ska finnas och för att ett effektivt lärande ska kunna ske. Vi kristdemokrater tycker att regeringens förslag till en rad åtgärder i propositionen är väldigt bra. Vi tycker att det är viktigt att de lyfts fram. Men sedan finns det ett par tre grejer som vi har invändningar emot. Vi är betänksamma över att regeringen inte på allvar tar tag i barns fysiska behov av rörelse och ett ökat utrymme för aktiviteter. Det vet vi främjar lärandet och också hälsan. Vi tycker att man skulle kunna ta tag i mobbningssituationen, och om det har vi fört ett antal debatter i kammaren. De flesta känner till Kristdemokraternas absoluta ståndpunkt om en nollvision för mobbning. Jag skulle vilja uppehålla mig vid två begrepp som är så viktiga, och det är arbetsmiljön för barnen och tryggheten. Egentligen saknar propositionen en ordentlig analys av begreppet trygghet. Jag återkommer till det och tar i stället upp det som är konkret, som kan åtgärdas och som många kommuner har åtgärdat. Jag vill gärna säga att det finns problem på många håll i skolan och att vi måste peka på dem. På andra håll finns de inte, för det finns kloka och visa kommunpolitiker och skolledare som har tagit tag i en rad problem. Herr talman! Äckligt, blött på golvet, dålig lukt, ingen tillgång till tvål och handdukar och ibland inte ens något toalettpapper. Så beskrivs elevers inställning till skoltoaletter. Det är barnsköterskan och adjunkten Barbro Lundblad, sektionen för vårdvetenskap vid Göteborgs universitet, som har gjort en studie bland elever i grundskolan i Göteborg om deras uppfattning om skoltoalettens standard och vilka hinder som finns för att använda toaletten under skoltid. Undersökningen visar att 35 % av eleverna undviker att gå på skoltoaletten. 16 % uppger att de aldrig går dit. Förutom att toaletterna upplevdes som smutsiga kände barnen sig otrygga under toalettbesöket. Det är inte bra, menar Barbro Lundblad, att barn håller sig de sex, sju, åtta timmar som en skoldag varar. Det kan få konsekvenser längre fram i livet i form av urinvägsinfektioner, njurskador och andra problem. Barnen berättar väldigt tydligt vad de vill och ger förslag till åtgärder, som att städa oftare eller att ha separata flick och pojktoaletter. Ett barn skrev som förslag att eleverna skulle dela toalett med lärarna, för då skulle inte toaletterna fortsätta att se ut som de gjorde. Rapporten ska presenteras den 27 april. Denna miljö vill vi inte att våra barn ska ha. Därför är det bra att propositionen kommer och att den får ett konkret genomslag på olika håll, för vem kan lära sig engelska glosor eller träna Pythagoras sats om man sitter och är kissnödig på lektionerna? Det här är alltså inte vilken sak som helst. Toaletterna är ingen skitsak. Toaletterna är en i allra högsta grad viktig point i människors liv. Det är väl därför som vi på olika sätt åtgärdar just denna viktiga del i nästan alla sammanhang där vi vill att miljön ska vara attraktiv. Arbetsmiljön, och dit hör toaletterna i skolan för barnen, är jätteviktig, och den kan vi åtgärda med relativt enkla grepp. Det är inga större saker som måste till. Men det finns andra saker som är svårare, och jag är kritisk till att propositionen uppehåller sig vid de åtgärder som är enklare att ta tag i och glömmer bort att samtidigt analysera de svårare och djupare sakerna som har med tryggheten att göra. Det är enklare att bygga om och fräscha upp toaletterna än att skapa ordning och reda när det är svåra relationsproblem hos otrygga elever. Men hälsa och lärande har att göra med tryggheten i skolans vardag, tryggheten såsom den upplevs hos eleverna. När jag har frågat mina vänner varför de är trygga har jag fått liknande svar av dem alla. Det har med uppväxtförhållanden att göra, det handlar om värderingar och normer som föräldrarna lärde och vad de har lärt i skolan. Det handlar om tryggheten i det specifika sammanhanget just i det samhället, i den kamratkretsen och i den tidsanda som fanns då. Vi har samma ansvar. Att erbjuda våra barn en uppväxtmiljö som skapar trygghet är den bästa grunden för hälsa, lärande och tillväxt i ett land. Vi ska hjälpa barn att konstruera en referensram som ger självförtroende: Jag duger och du duger också. Barnet måste tidigt få lära sig tillit både till sig själv, sin förmåga att lära och till sin omgivning. Familjen, kamraterna i skolan och lärarna är de människor som barnet lever nära, och det är de som ska stödja de vanor som utvecklar och stärker tryggheten hos eleverna. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Det säger vi åter och återigen. Men en stor del av sin uppväxttid är barnen i skolan. Det finns som tur är fortfarande en tilltro till vad skolan kan göra för att skapa trygghet, men det räcker inte. Förväntningarna på föräldrarna och deras engagemang är nödvändiga. Det behövs en rejäl samverkan. Det är ett samarbetsprojekt mellan föräldrar och skola att skapa trygghet hos elever och barn. Men det räcker inte med tryggheten hos enskilda elever. Tryggheten måste också skapas i det sociala samspelet. Vilka värden tränas i skolan? Vilka normsystem erbjuder trygghet? Barn lär sig att de ska vara bussiga, att de ska samarbeta, men tyvärr är det oftast individuella prestationer som betygssätts och räknas. Herr talman! Våra svenska barn växer in i samhällets normsystem och lär sig vad som gäller, men vännerna som kommer från andra länder och från andra kulturer får det svårt. Det är viktigt att vi svenskar är trygga i vår kultur för att vi ska kunna respektera människor från andra kulturer. Tryggheten är basen för en skola där hälsa och lärande ska stimuleras och finnas. Forskningen anses vara en av de viktigaste garanterna för skolans utveckling. Vi satsar mycket på pedagogisk utveckling men sällan på de grundläggande frågor som har med tryggheten att göra. Här måste vi omprioritera med fokus på själva grunden för barns lärande: den upplevda tryggheten. Herr talman! Ett av mina små barnbarn, Ida, fick en docka i julklapp. Dockan har en klump i botten som gör att den, så fort den läggs åt sidan, ställer sig upp. Den klumpen vill jag ska symbolisera tryggheten. Den måste finnas som bas för att människan ska kunna tro på sig själv och sina möjligheter och för att hon ska kunna tro på sina medmänniskor. Tryggheten stimuleras av nära relationer och upplevs i form av självförtroende som tar sig uttryck i respekt för andra. Vi kan åtgärda yttre omständigheter i arbetsmiljön som t.ex. gruppindelning. Vi kan införa mindre grupper med nära vuxenrelationer. Vi kan på detta sätt stimulera de nära relationerna och ge möjlighet till inre trygghet hos våra barn och elever. Det skulle jag önska att vi kunde fokusera ännu mycket mera på. Där ligger grunden till den skola som vi alla eftersträvar.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar, som flera sagt tidigare, många viktiga delar av skolans verksamhet och många olika delar. I flera av dessa har vi en samsyn. Det är viktigt. Det är viktigt att vi visar att vi i stort är överens om hur viktigt det är med hälsa, lärande och trygghet i våra skolor. Men på några punkter skiljer vi oss åt. Vi är några som vill gå ytterligare några steg fram och säga: Vi ska visa att det går att göra mer åt skolidrotten, hälsan och maten. Det är en tydlig skillnad i inställning. Det viktiga är att det finns tidiga insatser som ger alla elever en ärlig chans och en bra start i skolan. Det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö och en trygghet för alla. Vi ska visa att vi bryr oss genom att satsa resurser på skolan så att vi kan få fler lärare, fler skolsköterskor och fler kuratorer men också genom att vi reformerar skolan och ser till att den blir mer anpassad efter varje elev och varje individs behov. Det är ju de första åren och de tidiga insatserna som är det absolut viktigaste för varje elevs framgång, trygghet och förmåga att ta till sig kunskap i skolan. För att skapa en trygg skola behövs det ett tydligt ledarskap på alla plan - ett ledarskap som innebär att vi aldrig någonsin accepterar en endaste kränkning av något slag, oavsett om det handlar om mobbning, rasism eller någonting annat. Det ska vara en nolltolerans, där vi och alla andra reagerar på de första signalerna och den första kränkningen och inte väntar tills de första slagen är utdelade. Det måste också finnas tydliga lagar och regler. Det ska finnas färdiga handlingsplaner på varje skola, så att alla direkt vet vad som ska hända och vilka åtgärder om ska sättas in. Lärarna måste alltid rapportera händelser till både skolledning och föräldrar, och man ska veta vilka sanktioner som kommer att sättas in om man gör någonting. Mobbning har vi diskuterat ett antal gånger i riksdagen. Vi har också diskuterat det i våra medier. I den senaste debatten sade vår skolminister att vi ska fortsätta att arbeta och sända tydlig signaler, och vi ska sätta in ytterligare insatser. Jag skulle vilja höra med Socialdemokraternas representant vilka ytterligare insatser och vilka ytterligare tydliga signaler som riksdagen kan fatta beslut om. Herr talman! Skolan är elevernas arbetsplats. Det behövs en omgivning som passar den arbetssituation som man har i skolan. Både den sociala och den fysiska miljön måste anpassas efter elevernas behov. Det ska vara en miljö som ger lust att lära och där man känner sig trygg och har förmågan att ta till sig kunskap och kan vara schyst. Trivs man inte i skolan - trivs man inte i den miljö som finns där - är det väldigt svårt att lära sig saker. Den skolplikt vi har innebär att eleven måste vara i skolan oavsett om han eller hon tycker att miljön är bra eller dålig. Det är varje kommuns och varje skolas ansvar, uppgift och skyldighet att se till att elevernas arbetsplats och miljö är bra och att ingen mår dåligt av att vara i skolan. Som arbetsplats lyder skolan under arbetsmiljölagen, men alla delar av denna tillämpas inte ur elevernas perspektiv. Regeringen skrev i propositionen att det ska göras en översyn av elevernas inflytande över arbetsmiljöfrågorna. Det är viktigt att man som elev får det inflytandet tidigt och att man kan vara med och utforma den miljö som man går till varje dag. Vi föreslår exempelvis att arbetsmiljölagen skulle kunna förändras så att elevskyddsombuden får ytterligare förstärkningar och ytterligare rättigheter. Herr talman! I många år har Centerpartiet påtalat vikten av idrott och hälsa i skolan. Bakgrunden är att många idrottslärare, idrottsledare, forskare och läkare har rapporterat om att elevers och barns fysiska status blir allt sämre. Vi vet att förebyggande hälsovård i form av regelbundna fysiska aktiviteter och bra kostvanor har stor betydelse för de resultat som man presterar i skolarbetet. Ökad kunskap om motion och kostvanor är till stor nytta för att öka välmåendet och för att slippa sjukdomar som är relaterade till bristande motion. Dessutom vet vi att god fysik underlättar för eleverna att tillgodogöra sig annan undervisning i skolan. I många kommuner och på många skolor har man tagit initiativ och satt eleverna och lärarna i rörelse. De har rört sig på rasterna. De kan, som Catharina Elmsäter-Svärd sade, använda matematik på jympatimmarna. De är ute och springer av sig efter varje lektion. Dessa initiativ är viktiga, och det är viktigt att vi stöder dem och ser till att förutsättningarna finns. Regeringen skriver att man tänker stimulera skolorna att arbeta ännu mer med detta. En annan fråga till Socialdemokraterna i dag är vilka insatser som hittills är gjorda och vad vi kan vänta framöver i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten och hälsan i skolan. Herr talman! Skolan har också en viktig uppgift i att förebygga ätstörningar. Matvanor och förhållandet till mat grundläggs tidigt. En lugn miljö i skolmatsalarna, bra skolmåltider och hemkunskapsundervisning är alla viktiga delar i att förebygga ätstörningar. En väl fungerande skolhälsovård och samarbete med sociala myndigheter är andra viktiga delar. En osund kroppsfixering ska motarbetas genom att aktivt arbeta med attityder. Skolans sex och samlevnadsundervisning bör också ta upp hälsa och relationen till mat. Herr talman! Jag inledde med att framhålla vikten av att vi tillsammans visar på styrkan och säger att det här är viktigt. Det handlar om att vi kan samarbeta och lägga en bra plattform, en bra grund och skapa bra förutsättningar för skolorna att arbeta med hälsa, trygghet och lärande. Det är väldigt viktigt. Det räcker inte med bara fina texter i våra skrifter - i betänkanden och protokoll. Det krävs aktiv handling. Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan visa detta och få till stånd en ökad handlingskraft när det gäller de här frågorna. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 4 under punkt 6.

Herr talman! Vi folkpartister tycker att propositionen om elevhälsa i många stycken är ganska bra. Det är positivt att begreppen lärande och hälsa ses i ett sammanhang. Skolans kunskapsuppdrag ger ju nyckeln till väldigt många sociala problem i skolan. Det gäller elever som inte hänger med, kommer efter, är otrygga och känner att de inte fungerar socialt i skolan. Folkpartiet är också positivt till förslaget till lagändring om hälsovård för förskoleklassen. Det tycker vi är bra, även om vi tycker att utskottet borde ha skrivit mer om den negativa urholkning av skolhälsovården som har ägt rum under senare år. Det är viktigt att vi får tillbaka skolsköterskan i skolan och att vi får en skolhälsovård där eleven har en regelbunden kontakt med skolsköterska och med läkare som tidigt kan upptäcka olika problem - inte bara fysiska utan även psykiska - så att man inte behöver gå vidare till utanförliggande psykiatrisk vård osv. Men som helhet är det grepp regeringens har tagit i linje med vad Folkpartiet har föreslagit. Det finns dock några riktiga brister. I ett betänkande som handlar om hälsa, lärande och trygghet borde det naturligtvis också finnas några förslag om vad man ska göra åt mobbning och våld och om hur man ska skapa trygghet i skolan. Vi i Folkpartiet efterlyser verkligen några tydliga förslag och några tydliga skrivningar som berör elevernas trygghet. Vi föreslår en rad förtydliganden när det gäller kampen mot mobbning. De förbyggande åtgärderna är de viktigaste: uppföljning av skolornas antimobbningsplaner, läxläsningshjälp och specialundervisning så att elever inte kommer efter och därför börjar få ett osocialt beteende. Vi vill betona rektors ansvar. Vi efterlyser också ett klarläggande av vilka åtgärder som skolan ska få vidta när grov mobbning till sist ändå inträffar. Här behöver rektors befogenheter klargöras. Det behöver förtydligas att skolan har en rapporteringsskyldighet. Föräldrarna måste informeras - både föräldrarna till barn som gör sig skyldiga till våld i skolan och, inte minst, föräldrarna till de barn som mobbar. Vi behöver, herr talman, en tydlighet om skolans rätt att vid grov mobbning som sista åtgärd också flytta mobbare. Vi behöver också ett förtydligande om att skolan ska vara skyldig att till polisen anmäla brott som begås i skolan. Först som sist behöver vi alltså ett klarläggande av principen att det när grov mobbning inträffar inte är offret som ska flytta. Är man tvungen att välja måste skolan alltid stå på offrets sida. Vi har i Sverige sett alltför många exempel de senaste åren på att föräldrar t.o.m. säljer sina hus eller byter sina lägenheter för att flytta till en annan skola när barnet inte står ut med den mobbning det har utsatts för. Vi behöver också tydliga förslag om uppföljning. De elever som har gjort sig skyldiga till grov mobbning måste naturligtvis tas om hand, gå i resursskolor, delta i projekt för samarbete med familjen och se de problem som finns där, med målet att komma tillbaka i vanlig undervisning. Förutom om mobbningen saknar vi också tydliga formuleringar om behovet av speciallärare i skolan. Specialpedagogernas antal har minskat kraftigt. Det gör att det stöd som alla är överens om borde sättas in tidigt i skolan inte sätts in. Det finns framför allt väldigt få speciallärare i skolan som är utbildade för grundskolenivå. De har kanske specialpedagogisk utbildning, men de har inte den ämnesutbildning som skulle behövas. Sammanfattningsvis vill jag säga att det i en bitvis bra proposition tyvärr inte finns några riktiga förslag om kampen mot mobbning och om hur speciallärarna ska komma tillbaka till skolan. Sådana förslag från regeringens sida har vi saknat de senaste åren.

Herr talman! Det har varit intressant och konstruktivt att lyssna till de inlägg som har gjorts här under morgonen. Elevers hälsa är temat för denna debatt, som bygger på propositionen om hälsa, lärande och trygghet. Jag kan konstatera att det finns en stor samstämmighet om inriktningen när det gäller elevvårdande arbete och skolhälsovård. Det är ett oerhört viktigt tema. Vi vet, vilket flera har varit inne på, av de undersökningar som har publicerats att många av våra elever mår bra, har det bra, trivs och trivs också i skolan. Men vi vet samtidigt att alltför många barn inte mår bra. En rad exempel på detta har tagits upp både i propositionen och betänkandet och i de inlägg som redan har gjorts. Det handlar om stress, depression, ätstörningar, rökning, alkohol och narkotikamissbruk, allergier osv. Man kan säga att de psykosociala hälsoproblemen har ökat samtidigt som vi i större utsträckning har kunnat hantera de fysiska hälsoproblemen. Vi vet också att faktorer som samhällsmiljö, socialgrupp, kön, etnicitet, utländsk bakgrund osv. är betydelsefulla i ett folkhälsoperspektiv. Propositionen tar upp en rad aspeker på elevhälsan och föreslår ett antal åtgärder för att stödja elevers hälsa. Utgångspunkten är att arbetet med elevhälsa ska ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för god hälsa. Yvonne Andersson var inne på hur viktigt det är att barn känner sig trygga för att ha möjlighet att lära sig någonting, för att fungera i vardagen och ha ett utvecklande liv. Jag tror att det är en viktig utgångspunkt både för elevhälsoarbetet och för skolans arbete i vardagen i allmänhet. Känner barnen sig inte trygga är det också svårt för dem att känna glädje i att lära sig någonting och att få läroprocesserna att fungera. Ett konkret förslag i propositionen gäller att skolhälsovården också ska omfatta eleverna i förskoleklassen. Vi är utskottet överens om att det är bra att ansvaret för skolhälsovården också för förskoleklassen överförs till kommunerna den 1 juli 2003. När det gäller elevernas arbetsmiljö, som flera har varit inne på, konstaterar regeringen, vilket utskottet också ställer sig bakom, att elevernas roll och ansvar i fråga om arbetsmiljön behöver förtydligas och stärkas. Det är därför som regeringen också ämnar ta initiativ till en översyn av arbetsmiljölagen ur ett elevperspektiv. Man kan också säga, vilket inte har berörts här, att frågan om elevernas arbetsmiljö också hanteras av Skollagskommittén och finns med som ett tydligt direktiv till den. Det ger oss förutsättningar att komma tillbaka till detta område. Regeringen föreslår också ett nytt verksamhetsområde, elevhälsa, som ska omfatta skolhälsovården, elevvården och de specialpedagogiska insatserna. Man konstaterar också att uppdraget för elevhälsan ska vara detsamma som för skolan i dess helhet. Det tror jag är viktigt. Regeringen konstaterar att en del frågor behöver beredas ytterligare. Därför vill man återkomma, vilket flera har berört här, till verksamhetsområdet elevhälsa. Och det får vi naturligtvis anledning att göra så småningom. Regeringen tar också upp frågan om kompetensoch kunskapsutveckling inom detta område. Det tror jag också är oerhört viktigt, inte bara att det finns pengar till detta område utan att det också finns möjligheter att rekrytera kompetent personal. Där har staten sin uppgift att tillhandahålla utbildning och se till att det finns den typen av kompetens. Men kommunen har också ansvar för att se till att det anställs personal i vardagen för att jobba med dessa frågor. Utöver dessa förslag som vi i stort är överens om i utskottet, och som jag därmed hoppas kommer att bli riksdagens beslut, även om det sker en del medskick på olika områden från olika partier, tar vi också upp ett antal motioner som har väckts under allmänna motionstiden. Många av dem berör mobbning och kränkande behandling. I dessa motioner framförs en rad förslag för att stärka insatserna mot mobbning. Det tycker jag är alldeles utmärkt.

Låt mig samtidigt säga att vi alla är överens om nolltolerans mot mobbning och alla former av kränkande behandling. Det finns tydliga föreskrifter mot mobbning i skollagen och i våra läroplaner. Rektor, som någon var inne på, har ett ansvar för att handlingsprogram mot mobbning upprättas och att de också används i de olika skolorna och inte bara upprättas. Det genomförs en rad aktiviteter inom ramen för detta område. Under förra året och detta genomförs ett antimobbningsprojekt som Utbildningsdepartmentet har initierat och som flera i denna kammare har bidragit till. Detta antimobbningsprojekt heter Tillsammans. Sofia Jonsson undrade vad som sker just nu. En av de saker som har skett under de senaste veckorna är att Skolverket har fått regeringens uppdrag att lyfta fram goda exempel i arbetet med att minska mobbning och annan kränkande behandling. Skolverket ska också ta fram en forsknings och kunskapsöversikt. En annan sak som kan bidra till en positiv utveckling är att vi får fler vuxna i skolan. Om vi har fler vuxna i skolan som ser barnen och ser vad som händer och som kan vara ute på rasterna osv. underlättar det att man upptäcker och förhindrar mobbning. Det som vi kallar för Wärnerssonpengarna möjliggör för kommunerna att anställa ytterligare vuxna i skolan. Jag tror att det också kan vara en viktig förutsättning. Jag kan nämna att utbildningsutskottet förra året anordnade en offentlig utfrågning på detta område med inriktning på forskning om mobbning. I någon mening har detta seminarium fått en fortsättning. Det anordnas nämligen ett forskarseminarium i Örebro i augusti där man ska ta upp forskningsrön kring mobbning. Det tror jag också kan bidra till att öka kunskaperna på detta område och förståelsen för vad man ska göra. Avslutningsvis vill jag säga att vi får anledning att komma tillbaka till dessa frågor, bl.a. om fler lagändringar och konkreta förslag, när Skollagskommittén har lagt fram sitt förslag, när översynen av arbetsmiljölagen är genomförd och när den ytterligare beredningen av verksamhetsområdet elevhälsa har skett. Jag ser fram emot att vi ska kunna fortsätta en konstruktiv diskussion precis som i dag när det gäller mobbning när dessa resultat föreligger.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

Herr talman! Jag skulle vilja höra lite grann hur man från regeringspartiet tänker sig att arbeta för en djupare analys kring just barns upplevda trygghet i skolan och i deras uppväxt. Kommer man att arbeta vidare med den frågan? Vi efterlyser att man tar tag i många av de delar som det kan göras något åt. Andra behöver vi söka mer kunskap om, och vi behöver hitta nya vägar för att få denna upplevelse av barns trygghet.
Herr talman! Jag tror att Yvonne Andersson och jag är helt överens om utgångspunkten, nämligen att en av de viktigaste förutsättningarna för barns lärande är att de känner sig trygga. Där är skolan en viktig komponent i detta. Familjerna är en annan viktig komponent för att barn ska känna sig trygga. Också samarbetet mellan skola och hem är viktigt för att skapa denna trygga situation för barnen. Vi vet att alla barn inte har samma förutsättningar. Det innebär också att skolan i sitt arbete måste vara kompensatorisk och kunna stötta de barn ytterligare som kanske inte har samma förutsättningar som sina kompisar. Det är en viktig del i att bygga upp tryggheten för dessa barn. Den ökade personaltätheten i skolan tror jag också att vi kan vara överens om är en viktig del i att skapa denna trygghet. När vi får en mer fördjupad diskussion kring detta tror jag att de ytterligare forskningsinsatser om vad man ytterligare kan göra som vi nu kan se på detta område och som vi i utskottet har bidragit till att stimulera fram kan bidra till detta. Man får se detta som ett samlat paket när det gäller hur vi skapar denna trygghet. Det är en rad olika komponenter som ingår i det konkreta arbetet för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för både lärsituation och en positiv vardag.
Herr talman! Man är tacksam för varje sådant svar. Jag tror att vi här har ett kärnproblem.

Forskningen i dag visar nämligen att detta skapar en trygghet som är svår att få när många barn möter många vuxna.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om grundfrågan, att det är viktigt att ge alla barn dessa förutsättningar och att vi måste jobba för att skapa dessa förutsättningar. Jag tror också att Yvonne Andersson och jag och andra i denna kammare kan bidra till att stimulera detta tänkande ute i varje skola. Däremot är jag inte så säker på att vi ska reglera fram detta utan att det i stället ska växa fram som ett naturligt led av den dialog som vi kan ha mellan politiker på den centrala nivån och politiker och skolfolk ute i vardagen. På det sättet skapas det samtalsklimat och den miljö som gör att vi kan få en situation där barn i större utsträckning än i dag känner sig trygga. Jag tror att anonymiteten i många skolor är ett bekymmer. Man känner sig inte sedd. Jag träffade en äldre skolpolitiker som hade varit med länge som sade: Om jag blev rektor för en skola skulle det första jag gjorde vara att stå och hälsa alla barn välkomna varje morgon för att de skulle se att jag brydde mig. Att bli sedd och känna att någon vuxen bryr sig om en tror jag är en oerhört viktig signal till barnen.
Herr talman! När det gäller arbetet mot mobbning väntar många i skolvärlden på besked. Det har rått mycket stor oklarhet under de senaste åren om skolan har rätt att vid grova och extrema fall av mobbning flytta eller omplacera en mobbare och vidta åtgärder även om mobbaren själv inte går med på att flytta. Nu är det så att förslag angående skolans befogenheter kommer från Skollagskommittén först långt efter valet. Det är tråkigt, men det är ingenting att göra åt. Men jag tror att väldigt många är intresserade av, inte i detalj vilka förordningar vi ska få men själva grundinställningen som ordföranden i utbildningsutskottet har. Därför ställer jag en mycket enkel fråga: Anser Jan Björkman att det i en skola ska vara möjligt att fatta beslut om att omplacera en människa som gör sig skyldig till grov mobbning även om mobbaren själv eller hans föräldrar inte är med på det?
Herr talman! Den frågan har vi ju diskuterat tidigare i den här kammaren i flera omgångar. Min bedömning är väl att som en yttersta konsekvens måste svaret vara ja. Men jag vill gärna se att det här hänt en väldig massa saker innan man kommer dithän. Jag tror att det som Sofia Jonsson tog upp, nämligen tidiga reaktioner, att tidigt ge de signalerna från vuxenvärlden att man inte accepterar kränkande beteende, är oerhört viktiga. Man får inte låta bli att vidta åtgärder i en sådan situation för att sedan hantera den i dess yttersta konsekvens på det sätt som Ulf Nilsson tog upp. Jag ser gärna att vi får förslag från Skollagskommittén, som behandlar det här området. Därifrån kan vi få ett seriöst och genomarbetat förslag att ta ställning till när det gäller hur en sådan lag skulle kunna se ut.
Herr talman! Jag tackar Jan Björkman för det svaret. Tyvärr finns inte en sådan tydlighet i dag om vilken rätt skolan har. Vi har ett antal exempel på grov mobbning där budskapet till alla elever på skolan är att de som har utsatts flyttar, medan de som har gjort sig skyldiga till mobbningen går kvar. Naturligtvis är de förebyggande insatserna allra viktigast. Men jag tror också att vetskapen om att det kan bli konsekvenser av ett handlande i sig verkar just förebyggande. Jag tycker naturligtvis att det är bra att Jan Björkman ändå säger att den här möjligheten ska finnas. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi ska behöva vänta så länge på ett klarläggande av lagstiftningen i den här frågan.
Herr talman! Jag är kanske inte lika oroad över att det dröjer några månader innan Skollagskommittén är klar med sitt förslag. Men det kan bero på att jag inte är lika fixerad vid tiden före valet och tiden efter valet som Ulf Nilsson är. Det kan möjligen ha sina politiska förklaringar. Men jag tycker att det är bra att vi får ett genomarbetat förslag från Skollagskommittén som behandlar det här problemet. Det finns ju redan en lagreglering kring det. Gymnasieskolan ger möjligheten till avstängning. I grundskolan är det rektor som har ansvaret för de disciplinära åtgärder man ska vidta. Behövs det någon ytterligare lagstiftning om detta tycker jag att det är bra att frågan är ordentligt genomarbetad via Skollagskommittén och ser fram emot att vi får förslag. I kommittén finns också Ulf Nilssons parti företrätt och kan framföra sina synpunkter.

Herr talman! Under 90-talet har stora förändringar skett inom skolans område. Förändringar i huvudmannaskap, nya läroplaner, nytt betygssystem är några exempel. De här förändringarna har skett samtidigt som det gjorts stora ekonomiska neddragningar. Ett exempel man kan ta är den kraftiga ökningen av antalet särskolebarn, där Skolverket som ett skäl anger de resursminskningar som skett inom grundskolan. Barns och ungdomars hälsa följer tydliga mönster utifrån klass, kön och etnisk bakgrund. Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och livsstilar skiljer sig åt mellan grupper av ungdomar. För en vänsterpartist är det ingen nyhet att samhällets orättvisor påverkar individernas möjlighet till utveckling och ett gott liv. Barns och ungas fysiska hälsoproblem har efterhand kanske kunnat hanteras på ett bättre sätt samtidigt som psykosociala problem som mobbning, våld och sexuella trakasserier har ökat. Skolans miljö påverkas naturligtvis i hög grad av det omgivande samhället och dess utveckling. Vuxnas otrygghet på arbetsmarknaden, arbetslöshet och otrygga familjeförhållanden påverkar naturligtvis barns och ungas uppväxtvillkor och därigenom också situationen i skolan. Till detta kan läggas en utveckling där ungdomars möjlighet till en rik fritid på många håll beskurits. Stängningar av fritidsgårdar, neddragningar av satsningar på ungdomskultur påverkar naturligtvis barns och ungdomars möjlighet till en utvecklande fritid. Den rapport som Rädda Barnen har tagit fram och som presenterades i dagarna visar med stor tydlighet på ökade klyftor i samhället. Bl.a. pekar studiens upphovsman Tapio Salonen på att ekonomiskt knappa förhållanden får effekter på barns chanser längre fram i livet. Möjligheterna till utbildning, hälsa, arbete och etablering i vuxenlivet påverkas. Herr talman! Skolan kan vara och ska utgöra en miljö där lusten att lära främjas och utvecklas, en miljö där barn, ungdomar och vuxna trivs. En skola där man trivs är en viktig del i ett hälsofrämjande arbete. Därom tror jag att alla är överens. Ansvaret för elevhälsan kan primärt sägas vara att arbeta med skolrelaterade frågor. Men i arbetet måste man inse att elevernas förutsättningar och vardag i skolan påverkas av den samlade livssituationen. Ansvaret för att ge barn och ungdomar det stöd de har rätt till måste ses i ett samlat perspektiv, där man får bortse från olika organisationsgränser. Vänsterpartiet betonar i flera sammanhang den generella välfärdens betydelse för möjligheterna till ett gott liv. I arbetet med barns och ungdomars hälsa är det därför av största vikt att lyfta fram just den generella välfärden. Utgångspunkten i det förslag som vi nu diskuterar är propositionen Hälsa, lärande och trygghet. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Utgångspunkten för oss i Vänsterpartiet har varit ett helhetstänkande och en samverkan kring omsorg om eleven, där all personal i skolan tar sitt ansvar. Det gäller att skapa en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. Innan förslagen om den nya elevhälsan kan bli verklighet återstår en hel del arbete. Vänsterpartiet ser fram mot att aktivt kunna delta i det arbetet. Det är ett arbete som måste präglas av att skapa en skolmiljö där begrepp som trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheter att få använda alla sina sinnen och utveckla kreativitet inte bara är begrepp utan en självklar verklighet för alla elever. I det sammanhanget vill jag redan nu deklarera att jag tror att vi också måste ha en resursdiskussion. I detta betänkande behandlas också en del andra frågor, bl.a. frågor som rör mobbning. Först och främst vill vi från Vänsterpartiet understryka vad utskottet säger: "Skolans arbete skall präglas av en nolltolerans mot mobbning. Detta gäller mellan elever, mellan vuxna och mellan vuxna och elever." Jag tror att alla är överens om det här. Det är bra att vi har en samsyn i den frågan. Sedan återstår en diskussion om hur man når målet och vilka metoder man ska använda. Från en del borgerliga partier kommer förslag som kan beskrivas som hårdare tag och enklare lösningar. Jag tittade på Folkpartiets hemsida för ett tag sedan. Där kunde man läsa under rubriken "En trappa av sanktioner" om ett antal lösningar. Jag vill vända mig till Folkpartiets representant i debatten och ställa två frågor. Varför denna fokusering på att flytta elever, och på vilket sätt tror ni att det löser problemen? Hur gör vi i Folkpartiets skola med de vuxna som utsätter elever för mobbning? Den frågan är ställd mot bakgrund av det faktum att vuxenmobbning faktiskt förekommer i skolan. Jag tänker också kort kommentera den diskussion som har förts här om behovet av rörelse och fysisk aktivitet. Jag tror också att det är en fråga där vi i grunden är överens. Jag tror att alla politiska partier säger att rörelse är viktigt. Därför tänkte jag redan nu ge ett tips till partierna. På torsdag i samband med att utskottet ska justera betänkandet om skolan finns en vänsterpartistisk reservation som jag rekommenderar er att ta del av. Läs den och eventuellt stöd den. Reservationen rör frågan om hur vi ska stimulera ökad rörelse i bl.a. skolan. Herr talman! Avslutningsvis hoppas jag som vänsterpartist att vi i och med dagens beslut tar några första steg mot en skola där alla elever har en möjlighet att påverka, ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Detta ska kunna ske oberoende av föräldrarnas utbildningsbakgrund, oberoende av om eleverna är killar eller tjejer och oberoende av om de är funktionshindrade eller har annan etnisk bakgrund. Jag yrkar bifall till förslaget i utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Lennart Gustavsson säger inledningsvis att en anledning till de problem som finns i dag är bl.a. att barn kommer från otrygga familjeförhållanden. Jag skulle vilja veta vad Lennart Gustavsson och hans parti gör för att trygga familjeförhållandena för barn. Det har snarare varit en politik som successivt försöker att utrota familjen som den trygga miljö som barnet så väl behöver. Det finns otaligt mycket forskning som pekar på och visar att trygga familjeförhållanden är det som ger den status ett barn behöver för att möta livets utmaningar både när det gäller lärande och övriga framgångar i livet. Vad tänker Lennart Gustavsson göra för barnets möjligheter att uppleva tryggheten i sin familj?
Herr talman! En av de viktigaste förutsättningarna för att vara trygg är att ha makt över sitt eget liv. Jag sade i mitt anförande att bl.a. vuxnas otrygghet på arbetsmarknaden och arbetslöshet påverkar naturligtvis barn och ungas uppväxtvillkor och därigenom också situationen i skolan. Jag pratade också om behovet av en rik fritid. Jag pekade på en del av de saker som har hänt under 90-talet i fråga om neddragningar. Vänsterpartiet försöker återställa en del av de neddragningar som har skett under 90-talet så att barn och unga faktiskt ges möjligheten till ett rikt liv. Familjerna har en viktig betydelse för barns uppväxt. Därom råder ingen diskussion. Men naturligtvis ser familjerna olika ut beroende på bl.a. arbetslöshet och segregation.
Herr talman! Jag tror inte på det resonemanget. Inte heller har jag sett att man vid några av de symposier som har genomförts när det gäller forskningen på området har ansett att det är barnets makt över sitt liv som ger det trygghet de första åren. Snarare är det de nära relationerna med en eller två vuxna, med en fast hand och ett varmt hjärta, som gör att det går att etablera de fasta strukturerna för ett barn. Det är snarare fråga om en söndersplittring om det ska organiseras och göras så att barnet förs från föräldrarna - där det naturligaste umgänget sker för att barnet ska växa till. Lennart Gustavsson citerade ändå vad han sagt tidigare om vad som skulle utgöra trygga familjerelationer. Därför undrar jag vad Lennart Gustavsson och hans parti gör för att öka möjligheterna för föräldrarna att ha ett engagemang tillsammans med sina barn och för att öka möjligheterna till de nära vuxenrelationerna i skolan, dvs. det som ger styrkan och tryggheten som sedan mynnar ut i att barnet kan ha makt över sitt liv.
Herr talman! Det här blir svårt: Jag kommer i den här repliken att använda tiden för att göra någonting som kan te sig omöjligt, nämligen försöka förklara generell välfärd för en kristdemokrat. Vi har under denna mandatperiod försökt att förstärka den generella välfärden, som jag som vänsterpartist anser utgör en av grunderna för att skapa trygga förhållanden i samhället. Vi har arbetat för att förstärka resurserna till barnfamiljerna på olika sätt. De flesta av de sätt som vi har använt för att förstärka resurserna till barnfamiljerna har motarbetats av Vi har olika syn på hur vi faktiskt ska se till att skapa trygghet i samhället. Det får vi faktiskt respektera. Kristdemokraternas variant med en glorifiering av familjen och att lyfta fram familjebegreppet har stora brister. Man måste erkänna att det finns en stor skillnad mellan en höger och en vänster och våga stå upp och säga att det behövs en generell välfärd som bas för att skapa ett tryggt samhälle - där familjen naturligtvis har stor betydelse.
Herr talman! Lennart Gustavsson säger i replikskiftet med Yvonne Andersson att trygghet är makt över sitt eget liv. Låt mig då fråga Lennart Gustavsson om han medger att trygghet för en elev också kan innebära att jag har makt, möjlighet och rätt att välja en skola - även om den skolan skulle vara en friskola.
Herr talman! Det är intressant med frågan om att makt utgörs av möjligheten att välja. Då ska man veta vilka förutsättningar man har att välja. Det är betydligt intressantare att läsa de moderata förslagen där valfriheten sätts i högsätet och man utgår från allas lika möjlighet att faktiskt välja. Svaret blir ett par frågor: På vilket sätt ska man i det moderata samhället ge alla en möjlighet att faktiskt välja? Är det skolpengen?
Herr talman! Låt mig då inte krångla till det så mycket för Lennart Gustavsson, så att han får en chans att kunna svara om huruvida rätten att välja skola skulle innebära trygghet och makt för en elev. Vi har en vanlig kommun där det finns ett antal kommunala skolor och där det också finns några friskolor. Det är inte så konstigt i dag att inom en och samma kommun ha möjligheten och rätten att välja en skola oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola. Jag frågar väldigt enkelt, herr talman: Medger Lennart Gustavsson att det kan vara en trygghet att veta för en elev i t.ex. grundskolan att det i en vanlig svensk kommun finns möjlighet att välja skola, även om det är en friskola?
Herr talman! Den största tryggheten en elev har är att han vet att han har tillgång till en bra skola. Den absolut största tryggheten är att det finns tillgång till en bra skola. Vi ska senare i dag diskutera de fristående skolorna. Vänsterpartiets inställning är solklar i frågan. Vi vill att det är närhetsprincipen som ska gälla. Tryggheten består i att jag som elev vet och kan vara trygg i att det finns en skola i min närhet som är bra och som ger mig möjlighet att utvecklas och växa.
Herr talman! Lennart Gustavsson ställde två frågor till mig. Den första var vad jag vill göra åt vuxna som i skolan utsätter barn för mobbning. Svaret är enkelt men viktigt: Sådana vuxna ska naturligtvis inte finnas i skolan. De ska bort därifrån så snart som möjligt. I den mån det förekommer att lärare beter sig illa föreslår Folkpartiet en lärarlegitimation som dels ska bidra till att höja statusen på läraryrket, dels är en markering av hur viktigt läraryrket är. Legitimationen ska kunna dras in vid uppenbara fall av misskötsel. Vår inställning till vuxnas beteende i skolan är alltså kristallklar. Den andra frågan var varför Folkpartiet fokuserar på att splittra elever. Den är svårare att svara på eftersom Folkpartiet inte fokuserar på att splittra elever. Folkpartiet fokuserar på att skolan ska vara trygg för alla och att ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Ibland kan medlet vara att skolan måste ha något större befogenheter än i dag att gripa in när det har gått riktigt långt. Men målet är att alla ska vara trygga i skolan.
Herr talman! Jag tackar Ulf Nilsson för svaret. Det var klargörande. Jag ville med mina frågor fokusera på ett problem. Vi har en fråga där vi i stort sett är eniga, nämligen att vi ska bekämpa mobbning och alla former av diskriminering. Det finns en stor samsyn i den frågan. Då finns det en risk att kraften i den samsynen går om intet om vi väljer att av olika partitaktiska skäl lyfta fram frågor som i mina ögon snuttifierar arbetet. Därför frågade jag, och jag är tacksam för svaret.
Herr talman! Jag vill avsluta med att ställa samma fråga till Lennart Gustavsson som jag ställde till Jan Björkman: Anser Lennart Gustavsson att det finns fall där skolan bör ha laglig rätt att flytta elever som gjort sig skyldiga till mycket grov mobbning?
Herr talman! Jag ska svara med att citera vad utskottet säger, och det överensstämmer med min åsikt: "Utskottet anser att det är viktigt att avstängning som en ren repressiv åtgärd mot en elev som inte bättrat sig genom de åtgärder som elevvårdskonferensen beslutat inte bör få förekomma. En eventuell flyttning av en elev skall vara en del i en väl genomtänkt plan för att få eleven att bättra sig och inte utsätta kamrater eller lärare för mobbning, övergrepp eller fara." Det svarar tydligt på den fråga som Ulf Nilsson ställde.

Herr talman! Den proposition vi nu debatterar handlar om tre frågor inom området elevhälsa. Den första gäller ett konkret förslag. I propositionen föreslås att förskoleklassen ska ingå i skolhälsovården, och att den första allmänna hälsokontrollen ska göras på de elever som går i förskoleklassen. Det är naturligtvis en fördel att på det här sättet knyta förskolebarnen till skolhälsovårdens arbete. Man får bl.a. en kontinuitet i hälsoarbetet, vilket ökar möjligheten till tidig upptäckt och behandling av sjukdomar eller besvär hos barn, för att framöver kunna följa upp dem i skolan. Regeringen aviserar i propositionen att det också kommer en översyn av arbetsmiljölagen i syfte att förtydliga elevens inflytande över arbetsmiljön i skolan. Det är något som Miljöpartiet av naturliga skäl länge har drivit, och vi vill ge eleverna betydligt större möjligheter att själva påverka miljön i skolan. Eleverna har också genom sina organisationer drivit detta. Bl.a. har elevorganisationen Svea varit mycket aktiv i frågan. Det är viktigt att vi får ordentliga lagliga rättigheter för eleverna - rättigheter som motsvarar det som gäller på de vuxnas arbetsplatser, t.ex. skyddsombudens befogenheter. Det kom inget förslag i propositionen om hur det här ska se ut i detalj, men regeringen deklarerar att man är beredd att komma med ett sådant förslag. Den tredje delen handlar också om en mera bred skiss för en omställning av skolans hälsoarbete i dess helhet. Det handlar om en kraftsamling där olika resurser, som skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, lärare och elever, ska samverka i en större enhet. Det är det som jag kallar elevhälsan. Det här är en naturlig åtgärd, som naturligtvis främjar en helhetssyn på eleven och det pedagogiska arbetet i skolan och det som tidigare har varit lite mera separat hälsovård och sjukvård. Vi vet att en del av skolans problem i dag är resultatet av de tidigare nedskärningarna. Man har skurit ned bland personalen. Just bland kategorierna skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger har man skurit ned kraftigt. Det betyder att elever i behov av särskilt stöd inte har fått det stöd som de är berättigade till. När nu resurserna förs tillbaka till skolan och man börjar en uppbyggnad av de här delarna och får in fler vuxna i skolan är det naturligt att man också tar itu med en omorganisation av den här verksamheten. Det är rätt tidpunkt att tänka över de här frågorna. Vi hoppas att det ska komma ett förslag relativt snart. Förslaget i propositionen har tagits fram i samverkan mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och vi står självfallet bakom de här bedömningarna. Det är också tydligt att samtliga partier delar uppfattningen att det här är angeläget, och vi ser fram mot ett arbete där detaljerna i förslagen ska utformas. Jag är övertygad om att det blir en bred majoritet även där. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet. Jag vill bara kort nämna någonting positivt om de motioner som har tagits upp i det här sammanhanget som berör mobbning. Det är med stor glädje som vi ser att mobbningsfrågan har fått en så stor uppmärksamhet som den nu har överallt - här i riksdagen, ute i skolorna och i debatten. Barnombudsmannen uppmärksammar frågan, liksom Rädda Barnen osv. Det är ett arbete på bred front. Jag påminner mig om hur det var förra mandatperioden när det här startade. Då hade vi från Miljöpartiets sida förslag om att lagstiftning mot mobbning skulle skrivas in i skollagen. Det rönte stort motstånd då. Det andra var att vi krävde att det skulle skrivas in i läroplanen att det ska finnas program mot mobbning vid varje skola. Där skulle det vara ett program som också innehöll delar när det gäller både det förebyggande arbetet och åtgärderna. Det diskussionen då handlade om var om det verkligen var vettigt att ha en lagstiftning. Barnombudsmannen gick in och krävde lagstiftning. Så småningom blev det en lagstiftning mot mobbning. Vi ser redan nu resultatet, bl.a. den uppmärksamhet som mobbningsfrågan får när man med åberopande av lagrummet kan driva exempelfrågor till domstol. Det är naturligtvis ett instrument som har bidragit till att mobbningsfrågan får den uppmärksamhet som är till gagn för den. Jag vill nämna att man också på departementsnivå har tagit initiativ. Det är ovanligt att man från departementet själv driver en kampanj i mobbningsfrågan. Skolverket gör det naturligtvis, men man anser också från regeringens sida att skolan är så viktig att man tar egna initiativ, tar fram material, går ut i skolorna och arbetar med frågorna. Det är glädjande. Jag vet inte om jag ska ta upp Folkpartiets envisa fasthållande vid frågan om huruvida man ska få flytta elever eller inte. Det är naturligtvis en detalj i det hela. Det kan vara en bit i det gemensamma arbetet att man håller frågan levande, att Folkpartiet har tagit på sig att i alla sammanhang prata om den frågan. Jag ska inte vara elak och kräva ytterligare förklaringar. Frågan kommer ju att få sin lösning när Skollagskommittén ger sitt betänkande till hösten. Med det vill jag tacka för ordet.
Herr talman! Gunnar Goude talar om vikten av omorganisering av elevvårdsteamet osv., som jag tror kan vara bra. Men jag vill ändå höra hur Miljöpartiet ställer sig till att satsa mera kraft på att också omorganisera den ordinarie verksamheten. Skulle t.ex. en tänkbar lösning att organisera ansvarstagandet för elever i mindre grupper kunna vara en modell för att man ska slippa använda så mycket kraft till elevvårdsarbete? Jag menar att det förebyggande arbetet kanske skulle vara en modell att eftersträva. Vi behöver mycket bra elevvård nu. Det är inte det jag talar emot, utan jag talar för att vi ska satsa ännu mer på den ordinarie verksamheten för att förhindra att så många elever hamnar inom elevvårdens område.
Herr talman! Jag uppfattar det nog som att den här omorganisationen kommer att leda till att just sådana här frågor kan diskuteras i en lite bredare grupp. Man ska alltså inte skilja ut de här områdena utan få en organisation där det är naturligt att kurator, specialpedagog, lärare och övrig personal tillsammans diskuterar de här frågorna. Det kan t.ex. gälla gruppstorlekar och små förändringar i skolan som man gör i förebyggande syfte. Det är nog tänkt att just det här helhetsperspektivet ska genomsyra skolans hela verksamhet, att man ska få en helhetssyn på lärandet och att man inte ska skilja ut hälsoarbetet, sjukvården eller andra delar som separata enheter. De ska just vävas samman, och man ska få in alltihopa i planeringen av det som vi tidigare kanske har kallat det pedagogiska arbetet.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag hoppas att vi över partigränserna ska kunna arbeta ännu mer med att hitta tänkbara modeller och lösningar för att förändra skolans inre organisation, så att vi kan möta alla elever med tanke på deras behov och förutsättningar och därmed förhoppningsvis kan förebygga en rad av de problem som man i dag tvingas ta hand om i elevvården. Jag tackar för svaret och ser fram emot att vi ska hitta nya möjliga vägar.
Herr talman! Jag delar helt Yvonne Anderssons syn på det här och tycker också att det är lite av kärnan i förslaget. Jag tror att vi med tillförsikt kan se fram emot en samverkan.

Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 6 under punkt 9. Sedan ska jag tala om mobbning. Det inträffar någonting mycket lustigt i den här debatten. Vi verkar alla vara överens - då kan man undra vad det är vi debatterar. När vi sedan kommer till några konkreta punkter i debatten, t.ex. flyttningen av de mycket våldsamma personer som inte på något sätt låter sig påverkas, är det stopp. Det är ett slags mystisk rundgång i debatten. Jag ska berätta lite grann om bakgrunden till det här. Mobbning har nämligen ingenting med 90-talet att göra. Jag stötte på det 1977. Min son, som då gick på förskola, sade till mig: Mamma, säg till dem att inte kalla mig för utlänning! Han var så liten att han inte visste vad "utlänning" betydde. Han var redan ett offer, fast han heter Hellström, därför att jag bröt. Jag stötte också på detta ännu tidigare, när min storebror började skolan. Han mobbades därför att han inte såg ut precis som alla andra. Rumänien var på den tiden fascistiskt. Han fick stryk därför att man antog att han var jude. Detta påverkade hela hans liv, och jag undrar om inte den mycket allvarliga psykiska sjukdom som drabbade honom i 20-årsåldern hade en delförklaring i den systematiska mobbningskampanjen. Vi var inte judar, men han såg ut som en jude, och det räckte. Vad jag vill påpeka med detta är att det i den socialpsykologiska mekanismen för mobbning finns en oerhört farlig destruktiv del, och det är att man organiserar sig i grupp mot ett lovligt byte. Offret är ett slags jaktbyte för gruppen. Denna attityd finns i fascismen som en grundläggande psykologisk mekanism. Denna attityd finns också i kommunismen. Det kan vara rasfiender. Det kan vara klassfiender. Grunden är densamma: Träning i hat, glorifiering av våld. Därför är vi i Folkpartiet fixerade vid mobbningen. Vi tycker inte att någon demokrati kan acceptera en glorifiering av våld och ett agerande som är inspirerat av en systematisk hatindoktrinering.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utbildningsutskottets förslag i betänkande nr 7 beträffande alla punkter utom dem där utskottets socialdemokrater har reserverat sig. När det gäller dessa punkter yrkar jag i stället bifall till reservation nr 9. Den proposition som ligger till grund för debatten i dag handlar inte om ifall fristående skolor är bra eller inte. Vi har för vår del lämnat den debatten. De fristående skolorna finns, och de är en värdefull del av vårt gemensamma skolväsende. Nu handlar det om att diskutera villkoren, för där finns det fortfarande brister. Med regeringens förslag vill vi skapa rättvisa villkor mellan kommunala och fristående skolor, öka öppenheten och den demokratiska insynen och värna en hög kvalitet. Man kan tycka att det är självklara förslag, och många av dem har samlat en majoritet åtminstone i utskottet. Vi får samma regler för alla skolor när det gäller avgifter. Utbildningen ska vara avgiftsfri. Det är en princip som länge har gällt och varit självklar i kommunala skolor. Nu blir det så också i fristående skolor. Det är bra. Ingen ska behöva avstå från sitt bästa alternativ på grund av avgifter som man inte kan betala. Verksamheter som är gemensamt finansierade ska vara öppna för alla. Det här gäller också olika anmälnings och registreringsavgifter som en del skolor i dag tar ut och som ibland är höga. Till öppenheten bidrar också förslaget om att fristående skolor ska lämna en ekonomisk redovisning till Skolverket och till den kommun där skolan finns. Det ökar den demokratiska insynen i verksamheten. Dit hör också att det nu ska ske en ny prövning om en skola byter huvudman. En majoritet i utskottet står bakom förslaget att ställa samma krav på fristående skolor som kommunala när det gäller lärarnas behörighet. Det är särskilt viktigt med tanke på att Skolverkets tillsyn visat att andelen obehöriga lärare är högre i fristående skolor generellt och att den i vissa skolor är skrämmande hög. I den frågan verkar vi också vara tämligen överens. Moderaterna och Kristdemokraterna skriver under i princip men inte riktigt i praktiken. Med hänvisning till att man vill värna de pedagogiska alternativen vill man att fristående skolor ska kunna fortsätta att göra undantag. Vad är det för pedagogiska alternativ som inte mår bäst av utbildade lärare? Frågan är högst motiverad när nu Lärarhögskolan i Stockholm tillsammans med Rudolf Steinerhögskolan kommit överens om hur man ska kunna lösa de problem som länge funnits kring Waldorfskolornas lärarutbildning. Det blir också ett nytt bidragssystem för gymnasieskolan. I stället för den hårt kritiserade riksprislistan får vi nu ett system som undviker att två elever från samma kommun bedöms kosta olika mycket bara beroende på i vems skola de valt att gå. Det ska i stället vara den enskilda elevens behov som styr. Så långt är allt som det bör vara. Men det finns också en rad förslag i propositionen där en majoritet i utskottet säger nej. Jag är den förste att beklaga det men hoppas att det ska finnas en annan jordmån för diskussion i höst, så att arbetet för mer rättvisa villkor och större öppenhet kan fortsätta då. Herr talman! I statens uppdrag till kommunerna ingår att ansvara för att alla barn och ungdomar vid varje tillfälle har en plats i skolan och får en god utbildning. Det uppdraget kan inte ges till någon annan. Inget enskilt företag, ingen enskild person och inget kooperativ kan få det. För det uppdraget har kommunerna en kostnad - för att planera och hålla en beredskap när antalet elever förändras, men också för att kunna ta över när en fristående skola upphör eller inte startar som planerat. Ju fler fristående skolor som finns i en kommun, desto större risk för att någon eller några av dem väljer eller tvingas att upphöra. Dagen efter ska kommunen vara beredd att ta över ansvaret för eleverna. Det gäller också de elever som börjar i en fristående skola men som under läsåret bestämmer sig för att de hellre vill gå i den kommunala skolan. Det är inte alls ovanligt, och när det sker måste kommunen vara beredd att ta emot eleven. Kommunen kan aldrig, som en fristående skola, säga att det är fullt och hänvisa till en kö. Vi vill att lagen ska vara tydlig på den här punkten. Den kostnad som kommunen har för detta exklusiva ansvar, skolpliktskostnaden, ska man kunna undanta när bidragen till fristående skolor bestäms. Många kommuner, många borgerligt styrda, säger i sina remissyttranden att de redan tillämpar denna princip och tillstyrker att lagen förtydligas. Friskolornas Riksförbund medgav vid sin uppvaktning i utskottet att det finns en skolpliktskostnad. T.o.m. utskottsmajoriteten antyder att man ser denna kostnad men blundar för behovet att se till att villkoren blir rättvisa. Man framhärdar i att fristående skolor ska ha kompensation för kostnader de inte har. Det är ett obegripligt ställningstagande som kräver en förklaring, långt bättre än den ni presterat i era motioner och i utskottsbetänkandet. Varför blundar ni för en verklighet som många av era partivänner i kommunerna ser och som ni själva antyder att ni har sett? I debatten kring fristående skolor hörs ibland röster som gör mig betänksam. För ett par månader sedan uppgav en av de större koncernerna i branschen att man förväntar sig att gå med 50 miljoner kronor i vinst 2005 - om tre år. Det är skolor inom Vittrakoncernen som har kravet på sig att lämna ett överskott till sin huvudman, Bure, på 5-7 % av omsättningen. Det sannolika är att det är skattebetalarnas pengar för utbildning man räknar in i sina vinstkalkyler. Det understryker behovet av en ny typ av företag som kan verka inom offentligt finansierade verksamheter. De vinster som kan uppstå bör självfallet gå tillbaka till skolan. Pengarna är ju avsedda för elevernas utbildning, inte för aktieägarna. För att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar måste Skolverket kunna göra en helhetsbedömning när nya ansökningar prövas. Det handlar om faktorer som skolans storlek, dess geografiska läge och utbildningens innehåll, faktorer som kan påverka alla elevers rätt till en plats i en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. Om Skolverket ska kunna göra en sådan helhetsbedömning behövs en allsidig konsekvensbeskrivning från kommunen om följderna för hela skolväsendet av en nyetablering. För gymnasieskolor behöver den ibland sträcka sig även utanför kommungränsen. I dag prövas varje ny ansökan för sig utan hänsyn till helheten. Det har visat sig kunna leda till att hela stora kommundelar blir utan en kommunal skola. Det begränsar valfriheten. Vi vill förtydliga lagen på den här punkten och klarare ange vilka krav vi ställer på prövningen. Vi vill också komplettera Skolverkets kompetens med den kompetens som finns t.ex. i kommunerna och hos Friskolornas Riksförbund. Vi tror att den erfarenhet som finns där skulle bli en förstärkning både när det gäller att bedöma nya ansökningar och om det blir fråga om att återkalla ett godkännande. Att det skulle leda till godtycke är en hårresande slutsats och ett misstroende mot både kommuner och andra som skulle kunna ingå i en nämnd. För att det ska fungera bra krävs också bättre tillsyn, uppföljning och utvärdering. Tillsynen ska Skolverket stå för. Det är oroande att Skolverket nu under kort tid har upptäckt flera skolor med mycket allvarliga brister i sin verksamhet. Det är med tanke på eleverna som går där oacceptabelt om sådan verksamhet får pågå lång tid utan att missförhållandena upptäcks. Bl.a. därför tror vi att det är bra om de fristående skolorna deltar i kommunernas uppföljning och utvärdering. Det skulle sannolikt göra det möjligt att tidigare upptäcka problem och att rätta till dem innan de blivit så stora att det kan bli fråga om att återkalla ett godkännande. En bra dialog är sällan fel. I takt med att de fristående skolorna blir fler blir det mer och mer otillfredsställande att enbart staten har insyn i verksamheten. Det försvårar den demokratiska kontrollen för dem som har det största intresse av den - de kommuninnevånare som står för finansieringen och för vars barn skolan kan vara ett alternativ. Herr talman! Förslagen i propositionen syftar till att göra villkoren likvärdiga mellan fristående skolor och kommunala - men bara villkoren. Skolorna, både kommunala och fristående, hoppas vi ska visa upp en stor rikedom av variation - olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt, olika profileringar och olika huvudmän.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, till reservation 5 under punkt 17 samt till utskottets förslag i de delar där vi inte har moderata reservationer. Det råder ingen tvekan om att utvecklingen när det gäller elevers och föräldrars möjlighet att välja skola under de senaste tio åren har varit fantastisk. I dag finns 488 fristående grundskolor och 149 fristående gymnasieskolor i landet. Det ska ställas mot vad Lena Hjelm-Wallén i början av 90-talet skrev i en artikel: För tio år sedan - dvs. på 80-talet - fanns det åtta privatskolor på grundskolenivå. Det är skillnad, det! Helt klart är också att denna utveckling inte hade kommit till stånd om Socialdemokraterna och Vänstern kunnat bestämma. Så långt tillbaka jag kan minnas har varje steg mot ökat inflytande för elever och föräldrar när det gäller valet av skola fått tas i strid med Socialdemokraterna. Det gällde på 80-talet, det gällde på 90-talet och uppenbarligen gäller det också på 2000-talet. Det regeringsförslag som utbildningsutskottet nu haft att behandla är ett uttryck för den traditionella socialdemokratiska politiken. Såvitt jag kan bedöma svarar propositionen upp mot flertalet av de krav som bl.a. s-ledamoten Bengt Silfverstrand drev här i kammaren för knappt ett år sedan. De handlade bl.a. Men Silfverstrand är inte nöjd. Som en av initiativtagarna till nätverket SOS, Socialdemokrater för offentlig sektor, var han huvudtalare vid en demonstration på Norra Bantorget i november. Då framhöll han att den socialdemokratiska kongressens beslut inte räcker för att säga att slaget är vunnet. Jag och många med mig undrar naturligtvis vad som blir nästa steg. Om kammaren följer utskottets förslag kommer vi i dag att säga nej till att ge kommunala politiker mer inflytande över om en friskola ska få starta eller inte. Det blir ingen politisk nämnd på Skolverket, och det blir inte fler kriterier som kan användas för att hindra fler från att välja skola. Detta är bra. Samtidigt vet vi dock att även om skolminister Thomas Östros är len på rösten, så vill han ha igenom just detta förslag. Så sent som i slutet av förra veckan uttryckte han enligt TT uppfattningen att "förslagen återkommer - förr eller senare". Jag tycker att det är på sin plats att vi får en redovisning i dag av vad det innebär. Jag tycker också att skolministern ska använda tillfället för att mer ingående beskriva konsekvenserna av att Socialdemokraterna vill stoppa friskolor som drivs i bolagsform, vilket i praktiken innebär ett hot om nedläggning för hundratals skolor. Vad ska hända med eleverna i dessa? Vad jag efterlyser är enkelt uttryckt besked om hur Socialdemokraterna ser på rätten att välja skola och på de fristående skolorna i ett längre perspektiv. För oss moderater är beskeden till väljarna klara. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla ska ha rätt och möjlighet att välja skola. Reglerna för skolorna, oavsett om dessa är fristående eller kommunala, ska vara likvärdiga. Det är ju inte, Eva Johansson, vad som föreslås i den här propositionen. Därför anser vi att godkännande av friskolor ska ske utifrån klara och tydliga kriterier, inte politiskt tyckande. Det är elevers och föräldrars val och undervisningens kvalitet som är det väsentliga, inte vem som driver en skola. Vi kan också konstatera att fler fristående skolor är bra för svensk skolutveckling. Nya idéer och arbetsformer utvecklas både i fristående skolor och inte minst i de kommunala skolorna. Framväxten av flera alternativ har varit och är en vitaminkick för hela skolsystemet. Det är en positiv utmaning för alla skolor när man inte kan räkna med att elever av kommunen placeras i närmaste skola, utan att man faktiskt måste vinna elevernas, föräldrarnas och Skolverkets förtroende för sin verksamhet. Det senare är inte oväsentligt. Tillsynen av de fristående skolorna är en viktig kvalitetsutveckling. De här skolorna granskas regelbundet, får kritik och möjligheter att rätta till fel och brister. Det tråkiga är dock att detta inte ges till de kommunala skolorna, som ju är så många fler. De får inte samma uppmärksamhet. Får vi mer att säga till om ska vi rätta till det. För elevernas skull ska alla skolor granskas och utvärderas regelbundet av ett fristående kvalitetsinstitut. Herr talman! Det finns en kraft som fortfarande är förbisedd när det gäller svensk skola. Det är eleverna och föräldrarna. I slutet av förra året publicerades en undersökning av Demoskop som visade att de flesta barn trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. Det är roligt för oss som sysslar med skolan. Men trivseln är störst i friskolor. Där säger 85 % att de trivs mycket bra, medan bara 68 % i de kommunala skolorna har samma uppfattning. Föräldrar med barn på friskolor anser också att de i högre grad kan påverka sitt barns skola. Men hela 37 % som har barn i den kommunala skolan anser att de har ganska små möjligheter att påverka. Ytterligare närmare 10 % anser att de har nästan inga möjligheter alls att påverka sina barns skolgång när de har barnen i en kommunal skola. Friskoleföräldrarna utnyttjar också enligt den här undersökningen i högre grad sina möjligheter till inflytande. Vi vet allihop att det här är faktorer som positivt påverkar barnens utveckling och studieresultat. Kanske bortsett från skolan är ingenting viktigare än engagerade föräldrar. Med tanke på att tusentals elever varje år lämnar skolan med otillräckliga resultat eller dåligt självförtroende har vi anledning att arbeta konstruktivt för att alltfler elever får chansen att gå i den skola som han eller hon själv valt, vare sig det är en friskola eller en kommunal skola. Att avvisa de socialdemokratiska förslagen i dag är att ta ett viktigt steg på den vägen.

Herr talman! Beatrice Ask ställer en del frågor som jag svarade på redan i mitt inledningsanförande. Även om upprepning är all kunskaps moder tror jag inte att det hjälper i det här fallet. Jag skulle i stället vilja ta upp ett par andra frågor. Ni är väldigt knappa med orden i era texter, och jag har därför i stället för att se vad som står i dessa gått till era motioner. I er kommittémotion skriver ni gång på gång om friskolorna som dynamiska och framgångsrika och framhåller att de gör stora framsteg, medan ni däremot beskriver de kommunala skolorna med ord som "problem", "brist på kvalitet" och "industrialistiska". De släpar efter, de är inte fria osv. Allt detta är hämtat ur er kommittémotion. Är det här er bild av skolan? Går enligt er skiljelinjen mellan bra och dåliga skolor mellan fristående skolor och kommunala skolor? Jag har besökt många skolor med olika huvudmän, och min bild är att de flesta skolor är bra, både kommunala och fristående. Det finns också sådana som inte är så bra, både kommunala och fristående. Ni skriver vidare att en kommunal skola inte är fri. Det är ett direkt citat. Hur vill ni beskriva en skola som har t.ex. Livets Ord som huvudman? Är den fri bara därför att den betecknas som fristående? Jag har alltså två frågor. Går för det första enligt Moderaterna skiljelinjen mellan bra och dåliga skolor mellan fristående skolor och kommunala? För det andra: Om kommunala skolor är ofria hur vill ni då beskriva t.ex. Livets Ords skolor?
Herr talman! Jag ska för en gångs skull säga att jag är överens med Eva Johansson. Man kan inte dra en skiljelinje mellan friskolor och kommunala skolor och säga att den ena typen är bra och den andra dålig. Jag har själv mest erfarenheter av kommunala skolor, och jag delar uppfattningen att flertalet av dem är mycket bra. Men jag kan också se att väldigt många skolor har fått en kick av att vi har infört rätt och möjlighet att välja skolor och av att det är möjligt att starta och driva friskolor. Det har inneburit att också kommunala skolor har fått ökade möjligheter att pröva nya idéer och att utveckla verksamheten, och det har betytt väldigt mycket. Vi hade för 20 år sedan en tid när de kommunala skolorna var väldigt reglerade. Det har vi ändrat på, och det har också fått betydelse att de så att säga har fått konkurrenter. Det är riktigt att vi ofta beskriver de positiva sidorna av friskolor. Det är ju så att de flesta av dem har startats av elever, föräldrar och andra som bl.a. drivs av en idé. Det finns en entusiasm och en vilja, och det skapar naturligtvis utmärkta förutsättningar för att göra någonting riktigt bra. Det är ingen händelse att det blir så, och jag tycker att vi har anledning att ta vara på den möjligheten. Vad gäller frågan om friheten skulle jag kunna kontra med att säga att även Eva Johansson ju anser att kommunala skolor behöver ett mer avreglerat regelverk. I diskussionen framhålls det ofta att fristående skolor generellt har mer frihet än de kommunala. Så är det. Deras regler är inte lika tydliga. Det kan vara ett problem. Men därtill har detta gjort det möjligt för friskolorna att utveckla en profil, att erbjuda alternativ som de kommunala skolorna inte har. Jag tycker inte att man ska peka på enstaka exempel, som Eva Johansson gjorde. Alla skolor måste naturligtvis granskas också utifrån den kultur som präglar den enskilda skolan.
Herr talman! Om ni nu har denna nyanserade bild av vad som är goda och dåliga skolor, hade det varit bra om något av den hade återfunnits i den motion som ni har väckt. När folk läser sådana aktstycken kan de lätt för sig att en bra skola enligt er per definition måste vara en enskilt ägd fristående skola. Beatrice Ask säger att det finns så många fristående skolor där man har entusiasm och vilja och jobbar på ett bra och engagerande sätt. Visst finns det det. Men detta finns också i kommunala skolor. Det är ingenting som skiljer fristående skolor från kommunala skolor. Jag kan garantera att det i den skola jag besökte i fredags i Torshälla fanns både vilja och entusiasm. Dessutom fanns en god portion av mycket fin kunskap om barns och ungdomars läs och skrivinlärning. De når dessutom goda resultat. Moderaterna liksom de övriga partierna i majoriteten i utskottet blundar för det faktum att kommunerna har en kostnad för att uppfylla skolplikten. Jag ställde i mitt inledningsanförande frågan varför ni blundar för detta. T.o.m. Friskolornas Riksförbund erkänner att en sådan skolpliktskostnad finns. Om man inte ser det när man fördelar medlen till fristående skolor blir det till nackdel för de elever som går i den kommunala skolan. Den ska ju också bära den kostnaden. Varför ser ni inte detta? Varför blundar ni? Varför tycker ni att en skola som inte har den kostnaden ändå ska kompenseras för den? Varför är ni emot den öppenhet och demokratiska insyn i de fristående skolornas verksamhet som borde vara en självklarhet? Det borde väl vara en styrka för dem snarare än en fara.
Många rapporter visar att det finns problem med ett svagt ledarskap som präglar många kommunala skolor. Det är också längre beslutsvägar i de kommunala skolorna vilket hämmar det engagemang som Eva Johansson påpekar finns. Jag vet att det finns. Men det har svårt att tränga igenom. Det är det som gör att många lärare tycker att det är ett lyft att byta arbetsgivare och arbeta i en friskola i stället. Där går det lättare att förändra och förnya. Vi har en del förslag, som jag inte ska ta upp här, som handlar om snabbare beslutsvägar också i de kommunala skolorna. Vi blundar inte för skolpliktskostnader. Problemet är att kommunerna verkar ha svårt att redovisa vad det faktiskt innebär. Det har också visat sig svårt att i praktiken leva upp till den ambition som finns i lagstiftningen om likvärdiga ekonomiska villkor. Vi vill inte lägga ytterligare sten på bördan. Den princip som vägleder majoriteten i utskottet är att det ska vara likvärdiga ekonomiska villkor. Om kommunen har kostnader som en friskola inte har ska det naturligtvis kunna märkas. Men vi är inte för schablonmässiga definitioner och att man självklart drar undan pengar som kommunerna ska behålla. Det är skillnaden. Man kan alltid diskutera insynen. Undersökningar där man har frågat elever och föräldrar visar att de tycker att de har mer insyn och större möjligheter att påverka i de fristående skolorna än i de kommunala. Ni vill ytterligare politisera och därmed skapa längre beslutsvägar. Det krånglar till insynen och inflytandet, som uppenbarligen fungerar ganska bra i de fristående skolorna. Här skiljer vi oss åt. Det är viktigt att det tydliggörs i debatten.

Herr talman! Som vänsterpartist tycker jag att det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans under skoltiden. Idén som en sammanhållen likvärdig skola för alla är grundbulten i svensk skolpolitik. För Vänsterpartiet är det naturligt att i första hand lägga ned energi och kraft på att utveckla och förbättra den kommunala skolan. För oss är strävan mot ökad jämlikhet och minskade klassklyftor överordnad rätten att fritt få välja skola. Ytterst handlar det för oss om demokrati. Elever med olika social och kulturell bakgrund, olika förutsättningar och intressen ska mötas under skoltiden. Därför är vår principiella uppfattning att skolsystemet ska kontrolleras demokratiskt av hela samhället, och vi är och har varit kritiska till framväxten av fristående skolor. Egentligen kan man fundera över om man inte borde använda ett annat begrepp än fristående skolor - fristående från vad? Det vore kanske bättre om man talade om enskilda eller privata skolor, i motsats till offentliga. Herr talman! För ganska precis ett år sedan debatterades här i kammaren de fristående skolorna. Regeringen aviserade då en proposition om de fristående skolorna. Vi från Vänsterpartiet välkomnade initiativet och redogjorde kort för några av våra utgångspunkter i ett kommande eventuellt samarbete. I den debatten sade vi bl.a. att breda lösningar i sig inte är fel, men en utveckling där borgerliga värderingar ska vara tongivande blir inte bred. Vi konstaterade också att vi var beredda att konstruktivt gå in i förhandlingar för att utifrån ett barn och elevperspektiv forma en skola för att ge alla barn möjlighet att nå målen i läroplanerna. Vår huvudinriktning var klar: en likvärdig, sammanhållen, solidariskt finansierad och demokratiskt styrd skola. Några av de övriga utgångspunkter vi från Vänsterpartiet angav inför det kommande arbetet var: - Vi menade att det var viktigt att stärka kommunernas möjlighet att påverka etableringen av fristående skolor. Vi angav som vår principiella inställning att lagstiftningen skulle förtydligas, så att Skolverket får förklara en fristående skola berättigad till bidrag endast om kommunen i fråga tillstyrker ett sådant beslut. Vi menade att det vore rimligt att lagstiftningen beträffande krav på lärarnas pedagogiska utbildning också omfattade de fristående skolorna. Alltså, det ska ställas samma krav på pedagogisk utbildning i de fristående skolorna som inom det offentliga skolväsendet. - Vi menade att den rådande ordningen där de fristående gymnasieskolorna i praktiken har riksrekrytering på alla sina program måste ändras. Vi menade att systemet utgjorde ett problem för kommunernas ekonomi och skolplanering och att de kommunala skolorna missgynnades på de fristående skolornas bekostnad. - Vi menade att vinstintresset inte ska styra skolan och hänvisade bl.a. till förra skolministerns uttalande i vilket hon klargjorde att vinstintresset inte var förenligt med hennes sätt att se på skolan. Detta ansåg vi för ett år sedan, och det gör vi fortfarande. Herr talman! Arbetet med propositionen inleddes. Tidigt under det arbetet framgick att den kanske största meningen med ett förslag om skärpningar av regelverket för de fristående skolorna var att tillfredsställa och lugna den socialdemokratiska partikongressen. Tidigt blev det också klart att Miljöpartiet på en lång rad avgörande punkter skulle gå den högerledda borgerlighetens idéer till mötes. Propositionen skulle läggas fram ändå, och här står vi nu med ett i stor utsträckning slaktat förslag. Det bör kanske sägas att vi från Vänsterpartiet tydligt uttryckte vår tveksamhet för att över huvud taget lägga fram ett förslag men utan att få gehör. Vi sade: Vi tar debatten i valrörelsen. Vi har ingen kongress att tillfredsställa. Vi vet var vårt parti står, vi vet vad vi vill! Nåväl, nu står vi här och kan konstatera att en del av de förslag vi tycker är bra, t.ex. kravet på lärarbehörighet, äntligen genomförs medan en rad andra förslag i rätt riktning avslås. Däribland finns förslag om ökat kommunalt inflytande, ökad kommunal uppföljning och utvärdering, en ökad demokratisk insyn och rättvisare ekonomiska regler. I anslutning till de kommentarerna vill jag yrka bifall till reservation 9. Som sagt, jag ser fram emot en valrörelse där flera av de frågor som vi nu debatterar kommer att finnas med. Inför de dusterna kunde det vara intressant att höra om det från borgerligt och miljöpartistiskt håll finns över huvud taget någon form av kritisk inställning till de fristående skolorna. Jag tillhör dem som har vågat och vågar kritisera den kommunala skolan för dess brister. Det är viktigt att vara nyanserad i den debatten och våga se på olika skolformers fördelar, förtjänster och brister. Jag vet mig aldrig ha hört någon borgerlig kritik mot exempelvis skolor drivna av Livets Ord eller av scientologerna. Vad som också är intressant är var Socialdemokraterna befinner sig. Har bytet på ministersidan inneburit en positionsförändring? Uttalanden om betygen och kvarsittning för elever och det jag ibland kan tolka som en positiv attityd till de fristående skolorna får mig och Vänsterpartiet ibland att undra. Nu när utbildningsministern ändå är här för att delta i debatten - vilket är mycket bra, och jag välkomnar honom varmt till debatten - kanske jag kan få något lugnande besked. Talet om att en politik för en gemensam, sammanhållen och demokratiskt styrd skola ska utvecklas. Talet om att utbildning inte är en marknadsplats och att inget vinstintresse ska styra i skolan. Talet om att den socialdemokratiska kongressens inriktning om betygen ska följas. Jag förutsätter att dessa påståenden fortfarande har sin bäring. Jag hoppas att utbildningsministern kort kan beröra dem i sitt anförande. Förutom den gemensamma reservation som Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna, och som jag redan har yrkat bifall till, har vi en egen reservation. Vi pekar där på det faktum att var man går i skola är hårt knutet till klassbakgrund och etnisk bakgrund. För oss bör huvudregeln vara närhetsprincipen. Vi menar att det av borgerligheten så hårt försvarade begreppet fritt skolval faktiskt förstärker den rådande segregationen. Därför yrkar jag bifall till reservation 13 under mom. 27 och 29. Avslutningsvis hoppas jag att få se fram emot fortsatta debatter om skolan - debatter som handlar om värderingar, debatter som handlar om höger och vänster, debatter som handlar om synen på kunskap, debatter som handlar om demokratiskt inflytande och debatter som handlar om resurser. Vänsterpartiet välkomnar de debatterna.
Fru talman! Lennart Gustavsson har framfört sitt partis åsikter tidigare i denna kammare, och vi vet att ni inte tycker om friskolor. På det senaste mötet ni hade om makten och ägandet kom beskedet att ni ska återkommunalisera friskolor. Finns det någon plan från Vänsterpartiet för hur snabbt ni vill lägga ned de Uppenbarligen är närhetsprincip och annat viktigare. Vill ni avskaffa elevers och föräldrars möjligheter att välja skola? Det inbegriper också rätten att välja i det kommunala skolväsendet.
Fru talman! Jag befann mig inte på konferensen om makt och ägande i Sundsvall. Jag befann mig på landsbygdsriksdagen i Piteå. Där diskuterades också skolfrågor, vilket var intressant. Nej, naturligtvis är det inte en socialisering av existerande fristående skolor. Det vet Beatrice Ask mycket väl om. Vad vi diskuterade i Sundsvall, tror jag, är den princip vi har. Den principen har jag redogjort för här tidigare, som Beatrice Ask också säger. Jag sade: Därför är vår principiella uppfattning att skolsystemet ska kontrolleras demokratiskt av hela samhället. Vi har varit och är starkt kritiska till framväxten av fristående skolor. Där är vi, och där står vi. Vi tycker att skolan ska kontrolleras gemensamt. Men vi vet vilken utveckling vi har. Eva Johansson talade om att hon hade besökt många kommunala skolor och fristående skolor. Det har jag också. Jag tror att jag ungefär vet hur det ser ut. Beatrice Ask frågade mig också om valfriheten. Vi hade en debatt här tidigare då vi diskuterade valfriheten utifrån ett trygghetsbegrepp. Det var tryggt att veta att man kunde välja. Det tryggaste är när jag vet att jag har en bra och väl fungerande skola i min närhet som en del i hela min miljö. Det tror jag är det absolut viktigaste.
Fru talman! Det var tråkigt att Lennart Gustavsson inte var med på vänsterkonferensen. Uppenbarligen är det så enligt den information som har gått ut att man bestämde sig för att återkommunalisera friskolor. Det är inte en socialisering, säger Lennart Gustavsson. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Om ni ska återkommunalisera fristående skolor måste ni tänka till om hur det ska gå till. Det behöver väljarna få besked om före valet. Lennart Gustavsson säger att det är en princip. Men nog måste väl ändå Vänsterpartiet också vara ett parti som försöker förverkliga sina principer. Är det inte därför ni sitter i riksdagen och i andra politiska församlingar? Jag tycker att ni måste komma till skott. Vad är det ni vill göra? Vill ni bara stoppa möjligheten för fristående skolor att starta, eller tänker ni göra det som sades på kongressen och återkommunalisera dem? Jag behöver inte ställa någon mer fråga om valfriheten. Det tryggaste är uppenbarligen att bli placerad av byråkrater och politiker. Det var det dummaste jag hört. Det måste väl vara viktigt för människor oavsett var de bor att ha rätten att själva välja vilken skola de vill ha sina barn i eller vilken skola de vill gå i.
Fru talman! Jag kan börja bakifrån med frågan om valfrihet. Skola och välfärd är faktiskt demokratiska rättigheter. De är inte varor. Barn och föräldrar måste även i Moderaternas värld vara elever och medborgare och inte kunder. Att försöka marknadsanpassa skolan och skapa ett köp-sälj-förhållande är ett steg helt i fel riktning. Det är väl bra om det är tydligt mellan höger och vänster. Man avvisar raljant vårt resonemang om närhetsprincip i stället för att sakligt bemöta det jag säger. Det viktigaste för människor måste väl vara att ha en bra väl fungerande skola i sin närhet som fungerar som en del i en helhet. Nej, i Moderaternas värld ska det vara glättiga pamfletter där man ska välja mellan hur många program som helst. Jag vet inte hur många program det finns att välja mellan i Stockholm. Jag har ingen aning om det, men jag tror att det är väldigt många. Inte vet jag om elever har blivit lyckligare av det i Stockholm. Det betvivlar jag. Det finns tecken som tyder på att det har lett precis till det vi från Vänsterpartiet har talat om hela tiden, nämligen att segregationen ökar. Det var därför jag inledde mitt anförande med att säga att vi från Vänsterpartiet tycker att skolan ska vara en mötesplats för alla elever. Jag kan aldrig acceptera att Moderaterna genom sitt köp-säljförfarande vill skapa en ökad segregation.

Fru talman! För tio år sedan ändrades reglerna för finansiering av fristående grundskolor och gymnasieskolor. Bidragen var på 1980-talet statsbidrag som beslutades av regeringen. Det infördes ett nytt bidragssystem som innebar att bidraget skulle lämnas av den kommun där skolan var belägen. Vidare fick alla friskolor som godkänts av Skolverket rätt att få ersättning som ungefär motsvarade den ersättning som de kommunala skolorna erhöll. Detta var en viktig reform på skolområdet. Det var också då den s.k. närhetsprincipen övergavs. Det innebar att elever och föräldrar fick större möjligheter att välja andra skolor än de där de annars skulle ha tilldelats en plats. De förändrade förutsättningarna har inneburit att fristående grund och gymnasieskolor blivit allt vanligare och att konkurrensen mellan skolor om eleverna har ökat. År 2000 fanns det 5 643 grund och gymnasieskolor i Sverige. Av dessa var 371 fristående grundskolor och 72 fristående gymnasieskolor. I dag är siffran något högre, men ungefär 4 % av alla elever går i fristående skolor vilket trots en ständig ökning är en låg siffra i ett internationellt perspektiv. Även lärarnas och pedagogernas intresse för att arbeta i fristående skolor ökar. Under våren 2001 kom en statlig utredning och en departementsskrivelse som båda två gav en positiv bild av fristående skolor. I ESO-rapporten Konkurrens bildar skola konstaterades att fristående skolor inte är något hot mot utbildningen i den kommunala skolan. Vad som är av intresse är att även barn som går i en kommunal skola gynnas av att det finns fristående skolor i närheten på grund av de positiva konkurrenseffekterna, konstateras det i rapporten. hot eller tillgång? är i grund och botten positiv till friskolorna. I rapporten ges ett antal förslag till regelförändringar för att kommunala och fristående gymnasieskolor ska konkurrera på lika villkor. Ingenstans föreslås en tillbakagång eller försämring för fristående skolor. De fristående skolorna har hjälpt till att bryta upp den ofta stela synen på undervisningen. I deras spår har det blivit möjligt för lärare, pedagoger och föräldrar att utveckla pedagogik och metoder också i den kommunala skolan. Gjorda undersökningar och statistik visar också att antalet elever i grundskolan som inte klarar Godkänt är färre i de fristående skolorna jämfört med de kommunala skolorna. Fru talman! Med detta som bakgrund är det ytterst märkligt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genom skärpt lagstiftning försöker göra det svårare att starta och driva fristående skolor. Regeringens proposition innehåller en rad förslag som skulle sätta käppar i hjulen för fristående skolor i framtiden. Förslaget att tillsätta en särskild nämnd - en politisk överrock - för tillståndsgivning för fristående skolor och att ge kommunen möjlighet att säga nej till skolor på grund av läge och storlek och även att överföra tillsyns och uppföljningsansvaret till kommunerna är enligt vår mening ett försök att öka den politiska makten och styrningen av skolan. Kristdemokraterna motsätter sig en sådan utveckling på det bestämdaste. Den nuvarande ordningen med Skolverket som tillståndsgivare och tillsyns-, utvärderings och uppföljningsansvarig för fristående skolor är enligt vår mening fullt tillräcklig. Politikernas ansvar måste vara att presentera olika alternativ men med lika villkor. Men valet av skola och skolform måste alltid få vara den enskilda elevens och hans eller hennes förälders rätt. Detta är en viktig grundprincip för oss kristdemokrater. Fru talman! Det är glädjande att Miljöpartiet valt att inte gå på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets friskolefientliga linje, utan ser friskolan som ett alternativ och en möjlighet. För oss kristdemokrater är det en självklarhet, fru talman, att också de fristående skolorna ska arbeta efter nationella läroplaner och skolplaner oavsett vilken inriktning den fristående skolan har. Skollagens krav på lärarbehörighet för den kommunalt drivna skolan måste gälla även för de fristående skolorna. Fru talman! Vi anser att friskolepropositionen innebär tre steg bakåt. Därför vill vi avslå propositionen, men väljer ändå att försöka lindra de negativa effekterna. På väsentliga punkter har vi fått gehör för våra förslag, men på en del punkter anser Kristdemokraterna att utskottsmajoriteten borde ha gått längre. Vi kan inte förstå varför en fristående skola inte till fullo ska få göra avdrag för sina momskostnader, utan att det ska behöva gå via den kommunala ersättningen. Vi ställer oss också tveksamma till begränsningen i rätten att välja skola. Vi anser vidare att etableringsfrihet inom förskolan ska möjliggöras. Vi anser det orimligt att en kommun ska kunna hämma utvecklingen mot en ökad mångfald genom att säga nej till att starta en fristående förskola. Möjligheten borde även öppnas för friskolor inom vuxenutbildningen. Fru talman! Självfallet står jag bakom alla reservationer där Kristdemokraterna finns med, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 5 under punkt 31.
Fru talman! Kristdemokraterna har yrkat avslag på hela propositionen, men en del av de enskilda förslagen tillstyrker ni ändå i andra delar av er motion. En sak som ni inte närmare berör i er text är hur ni ser på skolpliktskostnaderna. Vi har förstått av texten i utskottsbetänkandet att ni vill avslå regeringens förslag i det avseendet, men ni anger egentligen inga egna motiv för det i er motion. Vilka är era motiv för att blunda för det faktum att kommunerna har ett bredare uppdrag än en fristående skola kan få? Och varför tycker ni att en fristående skola ska få kompensation för kostnader som den inte har? Varför vill ni motsätta er att lagen på den här punkten blir tydligare? I er motion skriver ni också en del annat, bl.a. att det sedan mitten av 1990-talet har blivit svårare att etablera och driva fristående skolor. Hur sant är det påståendet? Friskolornas riksförbund sade vid sin uppvaktning i utskottet att det nuvarande systemet för bidragsgivning har givit friskolorna mer än något annat som vi har haft. I så fall borde det i varje fall i den bemärkelsen ha blivit lättare att driva fristående skolor. Antalet ansökningar och skolor som startar ger också belägg för det. Vad syftar Erling Wälivaara på i sin motion? Jag har alltså två frågor: Varför blundar ni för att det finns en kommunal skolpliktskostnad och vilka är era motiv för det? Och hur sant är påståendet att det har blivit svårare att etablera och driva fristående skolor? Det skulle också vara intressant att veta hur Erling Wälivaara ser på frågan om skolors frihet. Är en skola med t.ex. Livets Ord som huvudman alltid friare än en skola med kommunen som huvudman?
Fru talman! Vi har valt att avslå propositionen eftersom vi anser att den handlar om att ta tre steg tillbaka och göra det svårare för nya friskolor att starta och befintliga friskolor att verka. När det gäller kompensation för kostnader som man inte har - skolpliktskostnaderna - så är problemet att kommunerna har svårt att redovisa dessa kostnader. Vi anser inte att kommunen ska få ersättning för kostnader som den inte kan redovisa. Man vet inte vilka de verkliga och faktiska kostnaderna har varit, och vi är emot schablonmässiga kostnader. När det gäller friheten och att det skulle ha blivit svårare att etablera friskolor så vet vi att de förslag som finns i propositionen försvårar för en friskola att verka. Jag ska senare återkomma till vad partiorganet Aftonbladet säger just om det här, om det kan vara av intresse för Eva Johansson. Angående Livets Ord-skolan vill jag säga som jag sade i mitt inledningsanförande: För oss kristdemokrater är det en självklarhet att också de fristående skolorna ska arbeta efter nationella läroplaner och skolplaner oavsett vilken inriktning den fristående skolan har. Skollagens krav ska gälla också för dem. Vi har ju också sett att när Skolverket har gjort sin tillsyn och påpekat misshälligheter så har skolan rättat sig efter dem. Det tycker jag är positivt.
Fru talman! Det är en självklarhet att de fristående skolorna ska följa den lag som finns. Det var inte det jag frågade om. Jag frågade om det enligt Kristdemokraterna alltid per definition är så att en fristående skola är mer fristående från sin huvudman än en kommunal skola är ifrån sin huvudman. Erling Wälivaara sade också att utvecklingen av fristående skolor har fört med sig att kommunala skolor har kommit efter och att de har stimulerats. Det kan nog vara på det sättet. Men det är långt ifrån den enda drivkraften för utveckling i det kommunala skolväsendet. Det är tvärtom så att i de 96 % av vårt skolväsende som utgörs av kommunala skolor sker dagligen ett utomordentligt gott utvecklingsarbete. Jag kan garantera Erling Wälivaara att drivkraften i Gökstensskolan för att jobba intensivt med läs och skrivinlärning inte har varit någon tanke på konkurrens från någon fristående skola. Det är intresset och engagemanget för eleverna som har varit drivkraften. Jag skulle också vilja fråga Erling Wälivaara om en skola kan vara hur liten som helst och ändå betraktas som en skola. Finns det enligt Kristdemokraterna någon nedre gräns när det inte längre kan anses att läroplanens alla delar kan uppfyllas? De flesta nedläggningar av små skolor görs ju därför att de har blivit alltför dyra för huvudmännen att driva. Hur anser Kristdemokraterna att mycket små skolor ska kunna finansieras på ett sätt som motsvarar våra kvalitetskrav?
Fru talman! När det gäller att friskolan skulle ha varit den enda drivkraften för utveckling av den kommunala skolan delar jag helt Eva Johanssons uppfattning. Det är inte så. Men det finns undersökningar som visar att när friskolor har uppkommit har de också stimulerat den kommunala skolan till utveckling. För mig framstår Eva Johansson som alltmer friskolefientlig. Det förvånar mig att hon intar den ståndpunkten. Hon frågar om en liten skola får vara hur liten som helst. Jag förstår att det är med anledning av de förslag som jag har väckt i motioner om att man skulle ge möjlighet för glesbygdsskolor att verka under en övergångsperiod om man ser att det finns en utvecklingspotiential i bygden och om det finns en möjlighet att befolkningen ska öka. Låt mig läsa ett kort stycke av det Lena Mellin skrev i Aftonbladet med anledning av regeringens ståndpunkt i frågan om friskolor och att man ska begränsa rätten för dem. Så här sade hon: "Statliga Vägverket köper tjänster av byggbolagen utan att någon kräver skärpt lagstiftning. Privatanställda städare moppar korridorerna på Regeringskansliet så att statsråden rodnar av förödmjukelse. Blir samma ministrar sjuka uppsöker de den privata företagshälsovården Feelgood. Men akutsjukhus får inte säljas till vinstgivande bolag. Det har regeringen stoppat med en speciallag. Kommunalägda bostadsföretag får inte heller säljas utan tillstånd enligt en ny bestämmelse om tillståndsplikt. Regeringens väg är vacklande. De skulle behöva en kompass."
Fru talman! Friskolorna är här för att stanna. De har en betydelsefull roll i det svenska samhället och utgör ett viktigt inslag i den öppna valfriheten som ska känneteckna skolväsendet. Friskolorna har också blivit en del av en stark rörelse i samhället där många människor känner att de på olika sätt får ett ansvar, har större möjligheter till initiativ och kan vara mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna och Vänstern verkar se det tvärtom, att friskolorna på något sätt skulle försämra den framtida utbildningen och att de är ett hot. Men vad är det som ni är så rädda för egentligen? Varför är delaktighet och valfrihet för människor någonting ont? I fråga efter fråga kan vi se ett tydligt mönster från Socialdemokraterna och Vänstern. Det handlar om en centralisering och ett överförmynderi där riksdagen ska bestämma vad som är bäst för var och en, för alla elever och föräldrar och för alla människor. Vad är det för synsätt på människan egentligen? Varför inte ge möjlighet till makt, rättvisa och delaktighet till alla människor? Det vore bra om regeringen och skolministern kunde lägga lika mycket kraft och energi på att stötta de kommunala skolorna som man lägger ned på att hitta på förslag som innebär försvårande för att starta och driva friskolor. Men det är ju regeringens politik. Vare sig det handlar om vård eller skola verkar det vara formen och inte innehållet i verksamheten som är det viktigaste. Det är dags att regeringen får upp ögonen, vänder på argumentationen och ser till att skolan får bättre möjligheter och en bra verksamhet oavsett vilken form som verksamheten har. I propositionen skriver man så här: "Enligt regeringens mening måste det även fortsättningsvis vara en rättighet för elever och föräldrar att välja en kommunal skola, där man har större insyn och andra påverkansmöjligheter genom det demokratiska systemet." Vi menar att rätten att välja skola, såväl mellan kommunala som fristående skolor, ska vara en självklarhet för den enskilde individen. De fristående skolorna är ju i dag ett värdefullt alternativ till de kommunala skolorna för många individer och för många elever. Genom öka antalet fristående skolor och den mångfald som de representerar ökar ju elevernas och föräldrarnas valmöjligheter, och därmed också förutsättningarna för att de ska få sina behov och önskemål tillgodosedda. En helt färsk undersökning från Lärarförbundet där mer än 50 000 av deras medlemmar deltog visar att lärare som har en privat arbetsgivare upplever sin arbetssituation mer positiv. Många gånger handlar det om inflytande över sitt arbete och att man har en bra arbetsmiljö runtomkring. Fru talman! De fristående skolorna har många gånger också varit ett lyft för flera hotade landsbygdsskolor. Engagemanget har kommit i gång i bygden. Man har fortsatt att arbeta och leva där, och barnen har kunnat gå kvar i skolan. Sett ur ett större perspektiv handlar det om makten över sin framtid. Det handlar om att kunna bo och leva där man vill. En nedläggning av skolan i byn påskyndar ju med all säkerhet också den negativa utvecklingen med en folkminskning på landsbygden. Jag tycker att nedläggningen av landsbygdsskolor ofta är en mycket kortsiktig lösning. Man tror att man ska kunna vinna några hundratusen på att lägga ned en skola, men man ser inte vad bygden har för styrka framöver. Man ser det som en kortsiktig lösning. Man tänker inte på att om det inte finns en skola i bygden är det få barnfamiljer som väljer att flytta dit. Försvinner skolan från bygden är det många som funderar på att flytta. Fru talman! Även om vi är en majoritet som på flera viktiga områden kunnat förbättra för de fristående skolorna, finns det delar där det krävs ytterligare insatser för att alla ska ha rätt att välja skola och även ges möjlighet att välja en friskola. Den ena delen handlar om elever med behov av särskilt stöd. Den andra delen handlar om det individuella programmet. Enligt vår mening ska det vara en skyldighet för både kommunala och fristående skolor att erbjuda utbildning på lika villkor för alla elever. Barn med funktionshinder eller med behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter och rättigheter att gå i de fristående skolorna. Men för att detta ska vara möjligt behövs det ett regelverk eller i alla fall riktlinjer för en bedömning av vilken typ av stödbehov det ska gälla så att frågan om särskilt bidrag lättare kan prövas och så att stöd kan ges på samma villkor till friskolorna som till de kommunala skolorna. De fristående skolorna ska kunna erbjudas möjligheten att ge det individuella programmet. Det finns ingen anledning, som Socialdemokraterna säger i betänkandet, att invänta resultatet av Gymnasiekommitténs arbete. Ju snabbare vi ser till att fler får en utbildning som är anpassad efter just en själv, desto bättre borde det vara. Men återigen är vi inne i en diskussion om att vi ska vänta och se, vi vågar inte ta steget och säga att det ska finnas en valmöjlighet och en rättighet lika för alla. En fristående skola ska omfattas av ett nationellt kvalitetsinstitut. Det ska vara lika för de fristående skolorna och de kommunala skolorna vid utvärderingen. Det här fristående nationella kvalitetsinstitutet kan ha som huvudman t.ex. kommunförbund, lärarförbund och föräldraorganisationer för att ge en bra uppbackning för både de kommunala och de fristående skolorna. Avslutningsvis, fru talman, är jag glad över det arbete vi har haft i de delar där vi är med i majoriteten och där vi på flera områden har försökt att förbättra förutsättningarna för de fristående skolorna. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5 punkt 5 och i övrigt bifall till utskottsmajoritetens förslag i de delar där Centerpartiet inte har reservationer.
Fru talman! Sofia Jonsson efterlyser ett lika stort engagemang för de kommunala skolorna från regeringens och Socialdemokraternas sida som när det gäller debatten om fristående skolor. Jag kan garantera Sofia Jonsson, om hon inte har upptäckt det tidigare, att det engagemanget finns. Vi har ibland, trots hårt motstånd i den här kammaren från Sofia Jonsson närstående partier, drivit igenom stora förbättringar för skolorna överlag, inte bara de kommunala, som också påverkar de fristående skolornas möjligheter att ha en bra verksamhet. Jag vill bara nämna Wärnerssonpengarna som naturligtvis är ett bra tillskott och som kommer att betyda alltmer framöver. Sofia Jonsson återkommer till att Socialdemokraterna skulle vara emot fristående skolor. Jag vill återge vad jag sade inledningsvis: De fristående skolorna finns, och de är en värdefull del av vårt gemensamma skolväsende. Det skulle vara mycket enkelt och mindre tröttsamt att debattera ifall detta togs ad notam. I regeringens förslag är en av de bärande tankarna att Skolverkets beslut om godkännande av en fristående skola ska grundas på en så komplett underlag som möjligt. Därför vill vi ställa krav på kommunerna att göra en konsekvensbeskrivning när det gäller skolväsendet. I Centerns motion skriver ni att den nuvarande lagstiftningen är fullt tillräcklig för att garantera kommunerna ett inflytande. Jag frågar: Vilka garantier ser Centern att det finns i dag för kommunernas inflytande? Jag ställer den frågan med tanke på vad jag har hört centerpartistiska kommunalmän och kvinnor säga om det bristande inflytandet. Sedan förstår jag att ni vill att kommunerna ska göra en sådan konsekvensbeskrivning, men ni säger nej till att Skolverket faktiskt ska ta hänsyn till vad kommunerna säger. I det sammanhanget skulle jag vilja peka på en sak som har kommit lite i skymundan. Det är att när en kommunal skola avvecklas vill vi att elever, föräldrar och personalens fackliga organisationer ska få yttra sig till Skolverket. Tycker Sofia Jonsson att Skolverket ska ta hänsyn till sådana yttranden, eller avstyrker ni det också?
Fru talman! Eva Johansson börjar tala om sitt och Socialdemokraternas engagemang för skolan. Jag tror att det engagemanget finns. Det jag sade i mitt anförande var att jag tycker att Socialdemokraterna och Vänstern borde lägga större engagemang och större kraft vid att diskutera innehållet i verksamheterna i stället för själva formen för verksamheten, om det ska vara privat eller allmän vård, friskola eller en kommunal skola. Det är inte själva formen för verksamheten som är det viktiga. Det viktiga är vilken kvalitet som finns i vården eller i skolan för den elev som går där och för de föräldrar och lärare som finns där. Det är oerhört viktigt. Ibland blir jag lite förvånad när jag hör Socialdemokraterna prata och hela tiden racka ned på själva formen. Då glömmer man att diskutera innehållet. Vad betyder det för eleven och för familjen? Vad betyder engagemanget för t.ex. att vara med och starta en friskola, se till att en bygd blomstrar igen? Jag håller med Eva Johansson om att det är viktigt att det finns friskolor och kommunala skolor, att den möjligheten finns. Men valfriheten - varför kan man inte säga att vi har en tro på människan? Varför kan man inte säga att låt alla ha den här valfriheten? Varför ska man försöka sätta käppar i hjulet för flera friskolor? Den sista fråga Eva Johansson ställde i sin replik gällde kommunernas möjligheter att ge en bedömning av en ny fristående skola. Jag tycker att det är viktigt att Skolverket har en möjlighet till en objektiv bedömning. Men kommunerna ska också kunna ge sin syn på själva det geografiska området, eller vad det nu kan vara. Det är oerhört viktigt att det görs en objektiv bedömning där man ser att de fristående skolorna också följer de uppsatta målen och läroplanerna.
Fru talman! Nu frågar Sofia Jonsson igen varför vi är emot valfriheten i skolan. Vi är inte det. Det skulle bli enklare att debattera ifall detta gick in ordentligt. Det blir lite tröttsamt. Sofia Jonsson svarade inte på frågan vilka garantier Centern anser att det finns för kommunernas inflytande i dag. Ni skriver i er motion att det är så. Som sagt har jag talat med åtskilliga centerpartistiska kommunpolitiker som tycker att det finns en alldeles för dålig lyhördhet för de synpunkter som kommunerna för fram vid bedömningen. Det skulle vara intressant åtminstone för deras del att få besked från Sofia Jonsson på den punkten. Waldorfpedagogik som Lärarhögskolan i Stockholm har aviserat till hösten. Den utbildningen är tänkt att ges i samarbete med Rudolf Steiner-högskolan. Man har arbetat fram detta tillsammans. Är Sofia Jonsson och Centern därmed beredda att säga att kravet på utbildade lärare ska vara lika, utan undantag, för fristående skolor och de kommunala, med beaktande av sådana övergångsbestämmelser som kan behövas för dem som nu arbetar i Waldorfskolor? Det skulle vara väldigt bra om vi var överens om att det här framsteget som Lärarhögskolan i Stockholm och Rudolf Steiner-högskolan tillsammans har gjort leder till att vi inte längre behöver diskutera sådana undantag som nu diskuteras.
Fru talman! Jag besvarar det sista först. Jag tycker att det är väldigt bra att man kommer överens och att även Waldorflärarna får denna möjlighet. Det vi har sagt och det vi skrev i vår motion är att den möjligheten måste finnas. Vi talar om att det ska vara pedagogiskt utbildade lärare, och det gäller även Waldorflärarna. Det tycker jag är bra. Vad gäller garantier för kommunerna är det viktigt att kommunerna får yttra sig, att det finns ett underlag när Skolverket sedan ska göra sin bedömning. Det håller vi fortfarande fast vid. Det är oerhört viktigt. Eva Johansson talar också om centerledare runtom i landet som uttalar sig. Jag talar också med väldigt många centerledare runtom i landet som säger: Vilken tur, vad bra det har varit att Skolverket har kunnat göra en objektiv bedömning och att vi har kunnat få en friskola i vår kommun, att vi har fått möjligheten att starta en friskola i en by när en socialdemokratisk majoritet har sagt att den ska läggas ned för att göra en kortsiktig besparing. Möjligheterna för kommunerna finns, men det är också oerhört viktigt att det görs en objektiv bedömning.
Fru talman!
Fru talman! Mycket kort: Jag sade i mitt anförande att jag tycker att det är viktigt att vi har en skola där barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans. Delar Centerpartiet den uppfattningen?
Det är bra med korta, rappa replikväxlingar. Min fråga är: På vilket sätt bidrar den av Centerpartiet så omhuldade valfriheten till att skapa dessa mötesplatser?
Fru talman! Det kan jag svara lite längre på. Enligt den politik som Vänsterpartiet för ska det inte finnas någon möjlighet till ökad integration, utan det är endast närhetsprincipen som ska gälla. Bor man på ett visst ställe är det där man ska gå i skolan. Det finns ingen möjlighet att välja en skola som jag tycker passar bäst för mig. Med vår valmöjlighet, att kunna välja både mellan kommunala skolor och också mellan en kommunal och en fristående skola, ger vi alla barn, elever och föräldrar den möjligheten. Det kommer i gång ett engagemang. Man kan också se att integrationen ökar på det sättet och att den sociala klyvningen minskar. Nu vet jag inte om Lennart Gustavsson har rätt till ytterligare replik. Men faktum är att Vänsterpartiets politik ökar segregationen, eftersom jag inte har möjligheten till en valfrihet, inte möjlighet att välja den skola eller den omgivning som jag tycker passar bäst för mig själv.

Fru talman! Friskolorna i Sverige har inneburit en förnyelse och mångfald i den svenska skolvärlden. Elever och föräldrar har fått mer makt att bestämma själva, nya pedagogiska idéer har utvecklats och lärarna har fått möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare. All erfarenhet visar att mångfald och konkurrens är till fördel för en verksamhet på lång sikt. Det gäller inte bara för konsumtionsvaror och servicetjänster, utan det gäller också för sjukvård och för skolor. Genom att nya idéer föds när det gäller pedagogik, ekonomi, lokaler m.m. sker en positiv utveckling. Den grundläggande principen för mig och för Folkpartiet är att all utbildning ska betalas med skattepengar och att valfriheten inte ska vara en plånboksfråga. Det som har hänt, låt mig säga de senaste tio åren, är faktiskt en vidareutveckling av den demokratiska idén om en svensk skola för alla. Inom ett system där bidrag ges till skolor, oberoende av om de drivs av en kommun eller av enskilda, får skolor som följer läroplanen erbjuda undervisning. Sådana skattesubventionerade skolor ska naturligtvis inte ta ut avgifter, och de ska vara öppna för alla. Men motståndarna till friskolor talar ofta om segregering, om att endast rika och välutbildade föräldrar skulle sätta sina barn i friskolor. I själva verket är segregeringen sedan länge inbyggd i våra bostadsområden genom att olika boendeformer ligger så avgränsade från varandra. Möjligheten att välja en skola utanför det egna bostadsområdet kan i stället minska segregeringen inom skolans värld. Mycket av debatten om friskolornas negativa inflytande på skolväsendet har tystnat nu när flera olika utredningar inte har kunnat påvisa att valfriheten ger negativa konsekvenser i kommunerna. Tvärtom visade t.ex. en s.k. ESO-rapport förra året att även de kommunala skolornas kvalitet blir högre i kommuner där det finns friskolor. De som är rädda för att friskolorna ska konkurrera ut den kommunala skolan borde i stället för att ropa på begränsningar och förbud fråga sig hur den kommunala skolan kan bli bättre. Ibland behövs det särskilda satsningar på skolor som tappar elever till andra skolor. Men det är genom positiva insatser och positiv utveckling som vi ska möta problemen i skolan, inte genom att förbjuda människor att välja. Fru talman! Utvecklingen av friskolor har ju från börjat ägt rum under segt motstånd av socialdemokrater och vänsterpartister. För tio år sedan satt jag i en skolstyrelse i Lund, där vänstermajoriteten t.o.m. ville förbjuda föräldrarna att välja bland de kommunala skolorna. Genom att stifta lagar försökte regeringen en gång stoppa föräldrakooperativa dagis. Under den senaste borgerliga regeringen, i början av 90-talet, kritiserade socialdemokrater och vänsterpartister de bidrag som fanns till fristående skolor. Men nu trodde jag och många med mig att den här rädslan för mångfald hade försvunnit, åtminstone från socialdemokratisk politik. Därför blev det en besvikelse när regeringen lade fram en proposition som hade som sitt tydliga mål att göra det svårare för friskolorna och att minska valfriheten. Regeringen har lagt fram en rad förslag som utbildningsutskottet glädjande nog har sagt nej till. Regeringen vill inrätta en särskild nämnd med kommunrepresentanter, utsedda av regeringen, bl.a. på Skolverket som skulle delta i tillståndsgivningen, som om det inte skulle räcka att statens högsta skolmyndighet bedömer om nya friskolor verkar seriösa. Samtidigt vill regeringen öka möjligheterna för kommuner att anföra olika skäl till att stoppa nya skolor. Regeringen vill också att kommunerna ska få ökat ansvar för utvärderingen av friskolor - ett mycket märkligt förslag att en konkurrent ska ägna sig åt att utvärdera en annan konkurrent. Regeringens förslag till princip för att beräkna den kommunala ersättningen skapar också ett större mått av godtycke när det gäller vilka kostnader kommunen ska räkna som underlag för bidraget. Fru talman! Om riksdagen skulle bifalla huvuddelarna i regeringens förslag skulle det innebära ett stort steg tillbaka. Det skulle innebära att skolor skulle kunna stoppas för att vissa politiker är rädda för att låta människor välja själva. Från Folkpartiet vill vi tydligt säga till eleven och till föräldrarna: Det är du som ska bestämma. Men regeringen och Socialdemokraterna säger här i stället mycket tydligt: Du ska bestämma mindre och mindre. Då blir det också en tydlig skillnad mellan liberal och socialistisk tradition. Bakom har Vänsterpartiet stått och applåderat regeringens förslag, även om Vänsterpartiet skulle velat gå längre och förbjuda alla eller de allra flesta friskolor direkt om de hade fått bestämma. Vänsterpartiet har ju fått tillbaka sin tydliga socialistiska profil. Förutom att de har antagit ett program om att förstatliga näringslivet, visar de här i riksdagen i dag att de ser valfrihet som ett hot också inom skolans värld. I de viktiga frågorna har Socialdemokraterna fått stöd bara av Vänsterpartiet i utbildningsutskottet. Frågan är om Vänsterpartiet och regeringen kommer tillbaka, om de får makt efter valet, med nya och värre förslag om att minska mångfalden och valfriheten. Även om det är tillfredsställande att en utskottsmajoritet avvisar förslagen i propositionen, finns det också en del negativa förslag som tyvärr gått igenom och som Folkpartiet reserverat sig mot. Den nuvarande s.k. riksprislistan, som garanterar likvärdiga bidrag till fristående gymnasieskolor, ska avskaffas. Bidragen ska i stället baseras på vad varje enskild kommun betalar i snitt för sina skolor. Följden kan bli att bidragen blir väldigt olika beroende på vilken kommun en elev kommer från. Följden kan också bli att friskolor bara startas i kommuner som ger höga bidrag till skolorna. Jag är övertygad om att man så småningom skulle kunna utveckla ett mycket bättre bidragssystem än den nuvarande riksprislistan, men jag är kritisk till att den avskaffas innan man har konstruerat ett bättre system. Ibland hör man också från socialistiskt håll att friskolor skulle vara rädda för att ta emot elever med särskilt behov av stöd eller funktionshindrade elever. Det är en väldigt märklig kritik, eftersom friskolorna i dag inte har samma rätt till ersättning för t.ex. funktionshindrade elever som kommunala skolor har. Jag tycker att friskolorna ska ges alla möjligheter att erbjuda elever med funktionshinder och med särskilt behov av stöd en god undervisning. Därför föreslår Folkpartiet att reglerna ska ändras så att alla stödåtgärder i skolan också kan sättas in i friskolor, men det har inte utskottets majoritet bifallit. Fru talman! Det är på många sätt märkligt att regeringen kommer med en sådan här proposition nu när den svenska skolan har så många problem med utslagningen från gymnasieskolan, med lärarbrist, mobbning och dålig arbetsmiljö. Men friskolorna är faktiskt inget stort problem, vare sig ekonomiskt eller kvalitetsmässigt. Det är de andra riktigt stora problemen som vi tillsammans borde ägna en massa tid att arbeta med och hitta lösningar på. Därför hoppas jag nu att vi i stället i framtiden ska kunna ta itu med att utveckla den svenska skolan, både kommunala skolor och friskolor. Regeringen vill uppenbarligen stärka kommunernas makt över skolorna. Jag tror, tvärtom, att alla skolor behöver bli friare och att kontrollen och utvärderingen ska ske genom nationella, statliga utvärderingar. Det behövs inte en massa kommunala tjänstemän som styr skolornas pedagogiska arbete. Det pedagogiska arbetet klarar lärarna av, i dialog med elever och föräldrar. Folkpartiet vill ha en skarpare utvärdering av alla skolor med en statlig skolinspektion som följer upp att de nationella målen följs - det gäller både kommunala skolor och friskolor. Alla ska vara allsidiga i undervisningen och man ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar. Samtidigt kan det kommunala inflytandet över skolan minskas. Den riktigt stora utmaningen i dag är att skapa likvärdiga skolor över hela landet. Då måste utgångspunkten vara att skolor kan se väldigt olika ut fast de håller en likvärdig kvalitet. Om Folkpartiet får vara med och bestämma över skolpolitiken i framtiden kommer vi att arbeta för att fler elever ska klara sig bra i skolan. Vi kommer också att arbeta för att ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Valfrihet och mångfald ser inte vi i det sammanhanget som ett hot utan tvärtom som en möjlighet. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag på de punkter i betänkandet där Folkpartiet inte har någon reservation. Dessutom yrkar jag bifall till Folkpartiets reservation 5 under punkt 29.